Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna är allmänt välvillig, och det kan han ju vara — det kostar ju ingenting. Men anledningen till att vi ställt det skärpta utredningskravet är just att de utredningar som hittills har kommit, och till vilka herr Karlsson delvis refererar, vid en läsning ger vid handen — jag förmodar att herr Karlsson har läst den här skriften från socialstyrelsen — att det finns en klar tendens att gå vid sidan av den problematik som jag i mitt inledningsanförande försökte lyfta fram. Då måste man se till att dessa saker på något sätt tas upp, ty annars får vi inte det stoff för en politisk och social målsättningsdiskussion som vi som politiker behöver. Jag kan t.ex. peka på detta att socialstyrelsen direkt försvarar en traditionell utbildningsform genom att utnämna psykiater med en biologisk profil till den kategori som har god kompetens att ta hand om de tunga vårdfallen, psykoserna. Det sägs nämligen uttryckligen på s. 232. Jag är inte den som har någon klockartro på beteendevetenskapens möjligheter att bota psykoser, men nog är det väl ändå så att den allmänna vetenskapliga tendensen mycket starkt går i riktning mot en inbrytning för uppfattningen att det även i dessa tunga fall, och kanske i synnerhet i dessa, föreligger ett mycket starkt behov av en beteendevetenskapligt orienterad behandling. Det är därför litet beklämmande att se vad man måste uppfatta som ett försvar för traditionella tankegångar. Vidare är det oss inte obekant att det pågår en ganska påtaglig maktstrid mellan olika riktningar inom den psykiska vården. Häromdagen uttalade sig en vårdchef vid ett stort sjukhus mycket hårt om de beteendevetenskapligt orienterade riktningarna. Återigen, utan att ha någon klockartro på deras allmakt, måste jag säga att det är oroväckande när den traditionella psykiatrin på detta mycket grova sätt söker försvara sina maktpositioner. Därför menar vi att det är motiverat med en skärpt beställning så att säga av material och diskussion på denna punkt. Sedan menar jag, utan att blanda mig i den debatten över huvud taget, att man inte skall ägna sig åt alltför mycket idealisering av tillståndet inom svensk sjukvård. Det kan i alla fall ta tre år för en allergiker att bli behandlad vid Huddinge sjukhus. Att läkartätheten inte är vad den skall vara samt att det inom stora delar av sjukvården i hög grad råder en desorganisation trots den tekniska fulländningen skall man inte heller blunda för.
Herr talman! Jag har inte idealiserat den svenska sjukvården utan bara konstaterat de fakta som föreligger. Det betyder inte att svensk sjukvård inte skulle ha vissa brister, brister som vi försöker att eliminera. När det gäller frågan om den psykiatriska vården vill jag säga till herr Jörn Svensson i Malmö att jag inte försvarar traditionella tankegångar utan bara konstaterar att det finns en utredning som kommer att redovisas i höst och att vi får ge oss till tåls tills den kommer. Sedan får vi ta upp frågan om den är tillräcklig eller om det behövs nya tag, och då är utskottet säkerligen berett att pröva det på ett sakligt och allvarligt sätt. Herr Romanus återkommer till frågan om husläkare och säger att det är väldigt bra med en personlig omvårdnad. Jag skulle vilja ställa en motfråga till honom: Menar herr Romanus verkligen att läkarna på vårdcentraler och sjukhus inte ger patienterna personlig omvårdnad? Eller hur skall jag tolka hans uttalande? Enligt mitt förmenande gör den svenska sjukvårdspersonalen — läkare, sköterskor, biträden och alla övriga grupper — en utomordentligt fin vårdinsats. Det går följaktligen inte att spela ut dem gentemot husläkarsystemet. Jag är helt övertygad om att om man börjar analysera situationen så fungerar vården bra på sjukhusen. Det är något av romantik över husläkarsystemet. Vi har inte i dag resurser att genomföra de tankegångar som ligger bakom herr Romanus önskemål. Det är säkerligen ett bra system för de människor som kan komma under behandling av en husläkare, men eftersom vi har brist på läkare har vi ingen chans att tillämpa husläkarsystemet nu och knappast heller under överskådlig tid. Jag vidhåller vad jag sade förut, att när vårdcentralerna är utbyggda tillräckligt i landet kommer vi att få bättre möjligheter att ta emot patienterna än vad som nu är fallet. Beträffande långtidsvården vill jag bara understryka vad jag sade tidigare. Vid Harpsundskonferensen i tisdags var man klart medveten om från regeringens, Landstingsförbundets och pensionärsorganisationernas sida att detta område borde ägnas mer aktivitet och att det borde sättas in mer pengar för det ändamålet. Detta kommer följaktligen att ske, och jag vill bara understryka att just den här konferensen betydde mycket för en ökad satsning inom detta område.
Herr talman! Utskottets ordförande frågar mig: Ger inte de läkare som nu arbetar inom sjukvården en personlig omvårdnad och gör de inte bra insatser? Jo, jag tror att jag nämnde det också i mitt första inlägg. Det görs strålande insatser av många inom den svenska sjukvården. Men många läkare, och annan personal också som jag har träffat, säger själva att de inte klarar av att ge den personliga omvårdnad som de skulle vilja ge, bl.a. därför att de har för stor arbetsbörda, men också därför att organisationen inte är sådan att en patient får träffa samma läkare. Det är klart att om en person, som kommer till sjukhus sex gånger, får träffa sex olika läkare blir det en sämre omvårdnad därför att läkaren då inte har samma bakgrund som annars för att bedöma fallet. Om en familj som bor på ett ställe kan ha samma läkare i tio år blir det givetvis en bättre personlig omvårdnad. Det är den enkla tanken. Jag har blivit övertygad om detta under den här våren när jag rest en hel del och diskuterat sjukvård. Det här är ett resonemang som läkare och sjukvårdspersonal instämmer i. De vill ge bättre personlig omvårdnad än vad de anser sig kunna i dag, med den organisation som finns. Då invänder herr Karlsson i Huskvarna att vi inte har resurser. Men om vi inte har resurser, vem har det då? Vi är ändå världens rikaste land räknat per invånare. Vi har större läkartäthet än något annat land jag känner till. Har inte vi resurser att ordna sjukvården så att det blir en bra personlig omvårdnad? Det är en fråga om hur resurserna används. När vi nu fördubblar läkarantalet på mindre än tio år, borde vi samtidigt kunna ge människor en garanti för att de får en personlig läkare, naturligtvis inte en läkare som de kan träffa dygnet runt men som de under normal dagtid kan vara säkra på att få komma till och som kan göra hembesök hos dem och på detta sätt få bättre kunskap om deras situation. Herr Karlsson i Huskvarna sade i ett tidigare inlägg att ingenting hade skett, när det gäller folkpartiets förslag om att riksdagen och inte bara socialstyrelsen skulle fastlägga de allmänna riktlinjerna för hälsooch sjukvården. Ja, socialstyrelsen är kanske fortfarande bättre än riksdagen från socialdemokratisk synpunkt. Men inte har väl dess ställning stärkts i det allmänna medvetandet så till den grad att det skulle vara helt ur vägen om riksdagen fick föra en diskussion och också fatta beslut om riktlinjerna. Visst kan det vara en skillnad mellan Sverige och andra länder när det gäller utnyttjande av frivilliga krafter. Den beklagliga skillnaden är ju just att vi inte tar till vara frivilliga krafter på samma sätt som andra länder gör. Vi borde göra det, eftersom det finns ett behov av att människor som ligger på sjukhus får den kontakt som de frivilliga krafterna kan erbjuda.

Herr talman! Kort till herr Karlsson i Huskvarna. Jag har ju försökt läsa det utredningsmaterial som hittills kommit ut rörande den psykiatriska vårdens målsättning, inriktning och organisa tion. På basis av den genomläsningen har jag fått grundade farhågor för att man har en stark tendens att undvika den väsentliga sociala och politiska problematik som ligger häri — och det är orsaken till att vi har ställt skärpta krav. Nu har herr Karlsson lovat att om det utredningsmaterial som beräknas föreligga senare i höst inte ger ett rimligt och bra underlag för sådana politiska och sociala ställningstaganden, skall han verka för att ett sådant material kommer fram. Om jag, som jag hoppas, kommer att vara kvar i denna kammare i höst, skall jag då påminna herr Karlsson om hans löfte.
Herr talman! Herr Jörn Svensson behöver inte påminna mig om den saken, jag har ett gott minne själv. Till herr Romanus vill jag säga att jag återigen är glad över att få citera vad herr Romanus sagt. Det är värdefullt att en av landets ledande oppositionspolitiker konstaterar att Sverige är världens rikaste land. När man lyssnar till andra oppositionstalare får man ibland det intrycket att Sverige skulle ligga långt ned på skalan. Jag tackar herr Romanus för det erkännandet vid sidan om diskussionen om sjukvården. Så till det här med husläkarna igen. Som jag bedömer det är det i mångt och mycket en organisationsfråga. Jag är övertygad om att de vårdcentraler där man har tillräckligt med läkare och personal i övrigt kan åstadkomma någonting av vad herr Romanus söker efter med sitt tal om husläkare, nämligen att patienterna så långt det över huvud taget går skall ha chans att få komma till samma läkare. Jag är helt medveten om att det är ett stort värde att man, varje gång man söker en läkare, får träffa samma läkare. På den punkten har herr Romanus och jag inga som helst delade meningar. När allt kommer omkring är kanske detta ungefär vad herr Romanus är ute efter när han talar litet romantiskt om husläkarsystemet. Herr Romanus och jag är nog överens i sak, även om jag inte tror på den där ”goda tanken” som han framför — att ett husläkarsystem skulle kunna lösa alla dessa problem när det gäller människorna och deras kontakt med sjukvården.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna har redan i sitt anförande kommenterat reservationen 6 och hänvisat till utskottsmajoritetens avstyrkande av vpk-motionens förslag om en fempartiutredning om sjukvårdens inriktning och samhällsfunktion. Jag börjar därför med att säga att jag inte delar den uppfattning som kommer till uttryck i utskottets skrivning. Det vore utan tvivel värdefullt om det gjordes en utredning som hade det tolvpunktsprogram som vi också redovisar i vår motion till utgångspunkt för sitt arbete. Vårdkrisens omfattning just nu pekar på ett uppenbart glapp mellan å ena sidan de målsättningar och abstrakta planer som utredningarna presenterar och å andra sidan det praktiska genomförandet av dessa planer. Den här skillnaden mellan ideal och realitet uppstår i stor utsträckning i beslutsledet, där det ofta visar sig att de politiska instanserna inte är beredda att ta de politiska konsekvenserna av olika förslag till utvecklingsarbete. Jörn Svensson har nyligen gett exempel på detta från ett område inom sjukoch hälsovården. Man gör prutningar på resurstilldelning, och av det följer organisatoriska lika väl som kvantitativa och kvalitativa justeringar. Genom de här förändringarna uppkommer sidoeffekter som man inte har någon kontroll över, och man befinner sig plötsligt i en situation som aldrig har varit avsedd eller önskad. En annan viktig orsak till att dessa situationer uppstår är att många för vårdorganisationen väsentliga förhållanden aldrig berörs i utredningsarbetet. Det gäller t.ex. sådana frågor som dem vi tar upp i tolvpunktsprogrammet för en offensiv hälsovård. Hälsooch sjukvården är en landstingsuppgift. Därför måste de ekonomiska förutsättningarna skapas för att landstingen "skall kunna klara denna viktiga angelägenhet. Landstingen har i dag inte de nödvändiga ekonomiska resurserna, trots att hälsooch sjukvården ännu bara tar en relativt liten del av samhällets samlade utgifter. Andelen måste tillåtas öka i framtiden om det skall vara möjligt att åstadkomma en tillfredsställande standard och göra sjukoch hälsovården tillgänglig för alla människor. Det går förmodligen att åstadkomma förbättringar genom administrativa och organisatoriska åtgärder, men mot bakgrund av de problem som vi i dag har inom vårdsektorn och de uppenbara brister som också finns är det inte möjligt att åstadkomma några genomgripande förbättringar den vägen. Det står alltså klart att landstingen måste tillföras resurser eller avlastas utgifter. Detta kan exempelvis ske genom statsbidrag eller genom att landstingen befrias från moms och arbetsgivaravgifter för sina vårdkostnader. Enligt vpk:s mening är det också viktigt att vidga det politiska inflytandet över vårdens innehåll. Det gäller vilka behov vården skall fylla och på vilket sätt den skall göra det. Detta är inte bara expertfrågor utan i högsta grad just frågor av politisk karaktär. Med det här sammanhänger också den auktoritära maktstrukturen inom sjukvården. Den måste brytas ner och alla personalgrupper ges möjlighet att självständigt komma i kontakt med patienter och delta i beslutsfattandet. Utvecklingen mot en total åtskillnad mellan administrativt och vårdande ansvar har varit mycket olycklig. Den har lett till att de administrativa enheterna fungerar som de anslagsgivande instansernas förlängda arm. De har som främsta uppgift att pressa kostnadsramarna, utan att ha de nödvändiga kunskaper och erfarenheter som bara det dagliga deltagandet i det direkta vårdarbetet kan ge. Detta är en källa till ständiga konflikter mellan administrativ och vårdande personal; vi har färska exempel på det från mitt eget hemlän. Sådana konflikter kan undvikas genom att vårdpersonalen får inflytande över de administrativa funktionerna och den administrativa personalen får delta i vårdarbetet. När det gäller den öppna vården framstår Sverige i jämförelse med många andra länder, främst då socialistiska länder, mer eller mindre som ett u-land. Det pågår ett utvecklingsarbete — det är sant — men det sker alldeles för långsamt och under sådana ekonomiska restriktioner att framstegen förefaller ytterst tveksamma. Enligt vpk:s uppfattning måste det ske en snabb utbyggnad av en kvalitativt bra och lättillgänglig öppen vård. Långa väntetider och i stora delar av landet långa avstånd och dåliga kommunikationer gör att människor drar sig för att söka vård. Gjorda undersökningar visar att detta gäller inte bara vid banala åkommor utan också vid tämligen allvarliga sjukdomstillstånd, där den sjuke borde ha sökt läkare. Det bör därför uppföras vårdcentraler i anslutning till människornas bosättning. I glesbygder måste man tänka sig att till vårdcentralerna knyta rörliga vårdgrupper för att ge avlägset boende samma möjligheter till sjukvård som människorna i tätorter har. Till sådana vårdcentraler bör också knytas socialt utbildad personal. Långtidsvården har tagits upp i flera motioner till årets riksdag. Av och till har man i massmedia redovisat upprörande förhållanden på kliniker och sjukhus för långtidsvård. Det har framför allt gällt de passiviserande och deprimerande förhållanden som patienterna levt under, i stor utsträckning isolerade från allt som kan kallas ett normalt socialt liv. Sysslolöshet, kontaktlöshet och undermålig vård har varit återkommande teman. Men det har också handlat om vårdpersonalens arbetsförhållanden. Och jag menar att detta är en lika viktig fråga. Långvårdspersonalen har ett tungt och dåligt betalt jobb, och detta är en av de grundläggande orsakerna till svårigheterna att rekrytera personal. För mig framstår det som självklart, att om man med någon grad av framgång skall lyckas angripa problemen inom långtidsvården, så måste det bli mer och bättre utbildad personal. Och för att åstadkomma det måste lönerna och arbetsmiljön förbättras på ett radikalt sätt. F. ö. bör anstaltsanknytningen av långtidsvården så långt möjligt brytas. Och för att uppnå detta är det nödvändigt att åstadkomma en samordning av olika samhällsinsatser: bostadspolitiska, socialvårdande och öppenvårdsinsatser. I det sammanhanget är det viktigt att peka på en principiell fråga, nämligen att hemsjukvården måste skötas av välutbildad, välavlönad och fast anställd personal, inte som nu i stor utsträckning av underbetalda anhöriga, som knappast ens har fått någon vägledning för sitt svåra jobb. Olika undersökningar har mycket klart visat att sjukdom och ohälsa i avgörande utsträckning är betingade av den sociala miljön. Detta gäller såväl lindrigare sjukdomstillstånd som allvarliga sjukdomar och skador. Det finns alltså sociala förhållanden och miljöer som är sjukdomsframkallande. Dessa måste angripas, om begreppet förebyggande hälsovård skall få någon mening. Först och främst handlar det här om åtgärder när det gäller arbetsmiljön och utbyggnaden av arbetshälsovården. Vpk har i andra partimotioner tagit upp de frågorna. Men det handlar också om att ge människor som lever under svåra förhållanden i andra avseenden möjlighet till bättre vård. Här fordras det en aktiv uppsökande verksamhet, och för att stimulera till sådana åtgärder bör statsbidrag till verksamheten utgå. För att kunna angripa sjukdomsframkallande förhållanden i samhället på ett framgångsrikt sätt måste de sjukvårdsanställda få möjlighet — och även rättighet — att gå in och undersöka sådana förhållanden. På det området fordras en lagstiftning som upphäver möjligheten att under hänvisning till privat äganderätt stoppa undersökningar, som det är ett samhällsintresse att få genomförda. En sådan utredning som den vpk har föreslagit i sin motion bör också ta upp frågan om att göra sjukvården avgiftsfri. Även om vårdavgifterna står för en ganska blygsam del av sjukvårdens intäkter har det visat sig att avgifterna drabbar skilda patientgrupper mycket olika. Avgifter anses inte förenliga med andra delar av primär social service och bör enligt vår uppfattning också slopas inom sjukvården. De är orättvisa, och dessutom är de dyra att administrera. Administrationskostnaden skulle helt försvinna om också avgiftsdelen övertogs av försäkringskassan. En annan fråga som det är viktigt att ta ställning till är sjukskrivning på eget ansvar, dvs. sjukvården skulle avlastas uppgiften att bedöma om människor är kapabla att arbeta eller inte, en bedömning som mycket ofta är omöjlig att göra vid en enda kort konsultation men som med nuvarande bestämmelser ändå måste göras. Till sist, herr talman, vill jag ta upp frågan om produktionen av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Gång efter annan har det inträffat att läkemedel och sjukvårdsmateriel visat sig vara farliga för de människor som de har varit avsedda att hjälpa. Jag skulle kunna göra en lång uppräkning av sådana produkter, men jag skall avstå från det, eftersom jag utgår ifrån att detta är ting som är väl kända av riksdagens ledamöter. Det har rört sig om mediciner som saluförts som mer eller mindre undergörande. Det har rört sig om felaktiga och hafsiga konstruktioner. Man har inte gett sig tid att pröva, och man har tagit chanser med ibland katastrofala följder. Detta är utslag av kapitalägarnas jakt efter profiter. Produktion av sjukvårdsmateriel och läkemedel får enligt vpk:s uppfattning inte vara underkastad privat vinstintresse utan bör ske i samhällets regi och underordnas samhällsnyttan. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 6 i socialutskottets betänkande.
Herr talman! När nu fru Marklund svängt sitt trollspö och förklarat hur lätt det är att lösa den svenska sjukvårdens problem har vi som = Nr 121 dagligdags sysslar med dessa problem bara att erkänna att vi inte på Fredagen den något sätt kan höja oss till samma nivå som vpk:s representant. Hon 7 maj 1976 har visat oss hur man skall klara sjukvården i vårt land. lr op RN
Herr talman! Om jag svänger trollspön så svänger herr Karlsson i Hus kvarna väldigt onyanserade uttalanden omkring sig. Hade jag trott att i landet skulle jag givetvis inte ha yrkat på någon utredning. Men jag menar alltså att det behövs en utredning för att klara ut hur man på bästa sätt skall lösa de problem som jag i mitt inlägg försökt visa på. Dessa problem tas inte upp av nu sittande utredningar. De är verksut redningar som inte har den politiska förankring som en fempartiutred ning av det slag vi föreslår skulle få.
Herr talman! I de svenska landstingen arbetar man varje dag med att förbättra vår sjukvård. Staten har efter hand givit större anslag till den verksamheten och mer kommer säkerligen. Vi kan inte nå bättre resultat, fru Marklund, än man praktiskt kan genomföra vid varje tillfälle. Vi är lika intresserade av att lösa sjukvårdens problem som någonsin fru Marklund. Det är bara det att vi har att hålla oss till realiteter.

Herr talman! Man har i dag på flera håll talat om den svenska sjukvårdens höga standard, och det är inget tvivel om att den har en hög standard. Men det finns en sektor inom den svenska sjukvården som inte ens vid en internationell jämförelse kan sägas ha en hög standard, och det är psykiatrin. Vi är några socialdemokratiska riksdagsledamöter som i motionen 2074 begärt en utredning av den psykiatriska vårdens innehåll och organisation. Samma krav ställdes redan förra året. Det är med besvikelse man konstaterar att motionen även i år har avstyrkts. Utskottet är dock i år något försiktigare i sin skrivning. Man påstår inte, som föregående år, att den grupp som socialstyrelsen tillsatte 1970 skall ha gett en allsidig belysning av problemställningarna. Utskottet verkar t.o.m. självt litet tveksamt om socialstyrelsens förmåga att komma med något konkret förslag, som skulle vinna gehör hos alla personalkategorier och hos den stora allmänheten. Socialstyrelsen har i snart 25 år med jämna mellanrum utrett det psykiatriska vårdområdet. 1958 utkom ett betänkande, som hette Planering och organisation, 1965 kom ytterligare ett betänkande, Målsättning och utformning, och 1973 kom en remisshandling, Den framtida psykiatrins innehåll och organisation. Jag vill liksom förra året tala om hur den senaste utredningsgruppen var sammansatt, för jag tycker att det är oerhört anmärknings 35 värt. Den bestod av 14 personer — elva var läkare, en planeringschef och en socialchef. Den fjortonde deltagaren var en politiker, och han var inte ens med i utredningsarbetet trots att han stod upptagen i gruppsammansättningen. Det var meningen att han skulle deltaga i det avsnitt som berörde de ekonomiska frågorna, och det avsnittet behandlades aldrig. Den expertgrupp som utredde den psykiatriska vårdens målsättning och arbetsuppgifter bestod av tre docenter, en överläkare, en planeringschef och en socialchef. Man kan sannerligen fråga sig om någon tror att en planeringschef och en socialchef kan ha en så gedigen kunskap om psykiatrisk vård utöver sitt eget arbetsfält att de kan driva en psykiatrisk målsättningsdiskussion mot tre docenter och en överläkare. Ingen skall få mig att tro att det har förekommit någon större diskussion i denna grupp annat än mellan de läkarutbildade deltagarna. Alltså har vi här ett förslag om den psykiatriska vårdens målsättning grundat enbart på läkares uppfattning. Den grupp som kallas rollgruppen har bättre sammansättning. Men det är rätt ointressant att innan man har fastställt den psykiatriska vårdens innehåll och målsättning diskutera de olika rollerna i teamet. Man kan dock konstatera att här har läkare, psykologer och kuratorer tilldelat sig specialistrollerna men att den övriga mentalvårdspersonalen, som egentligen har den mest frekventa kontakten med patienten, har fått en mer allmän roll. Detta har lett till irritation i denna personalgrupp, då de som ingår i den anser att de i lika hög grad är specialister och därför borde tilldelas andra arbetsuppgifter i teamet. Expertrapporten har utsänts för yftrande. Utsändningslistan omfattade 47 instanser, bl.a. alla landsting i landet. 30 remissorgan har svarat men endast 11 av de 28 sjukvårdshuvudmännen. Utöver remissorganen har flera läkarföreningar svarat. Den utmätta remisstiden var mellan tre och tre och en halv månader, och det är helt omöjligt för sjukvårdshuvudmännen att under denna korta remisstid hinna låta de olika personalgrupperna lägga synpunkter på expertrapporten. Här har klinikchefer inom den psykiatriska vården svarat för remissuttalandena. Det betyder att det övervägande flertalet remissvar har kommit från läkargrupper i samhället. Expertrapporten var konturlös, tydligen i förhoppning om att alla skulle bli nöjda och att man inom psykiatrin skulle komma fram till någon gemensam målsättning. Denna förhoppning har helt grusats. Uppfattningarna om den psykiatriska vården är om möjligt ännu mer splittrade än tidigare. Läkarna inom den psykiatriska vården har alltid varit oense och alltid haft svårt att samarbeta. I dag verkar det som om det vore svårare än någonsin på grund av de olika uppfattningarna om behandlingsinriktningarna. Detta återverkar naturligtvis på personalen som blir villrådig. Patienterna kommer också i kläm i denna vårdapparat, där intresset för dem är mindre än för den egna prestigen. Tillströmningen till den psykiatriska läkarutbildningen har markant avtagit. Detta är helt förståeligt, då AT-läkarna under sin praktiktjänstgöring vid de psykiatriska sjukhusen upplever motsättningarna som så stora att man inte inom överskådlig framtid kan se en ny målsättning eller organisationsomläggning. De anser då att de bör satsa sitt arbetsverksamma liv på ett annat vårdområde. Dock är att märka att det bland AT-läkarna finns ett mycket stort intresse för den psykiatriska vården och att de vid sina första kontakter med de psykiatriska sjukhusen upplever det som om de här verkligen skulle kunna göra en insats. Men vid den närmare och djupare kontakten finner man att de nya strömningar som finns i samhället i dag är helt omöjliga att tillgodose inom den psykiatriska vården. Det här är f. n. mycket oroande. Vi har redan en brist på psykiatrer, och denna brist kommer att bli ytterst besvärande om några år. Det är svårt att tro att den genomsnittliga allmänläkaren skulle kunna uppnå så hög kompetens inom det psykiatriska vårdområdet som expertgruppen förutsätter. Det torde då fortsättningsvis bli så att allmänläkarna och läkarna på de somatiska sjukhusklinikerna, precis som i dag, kommer att använda psykofarmaka i en omfattning som är absolut förkastlig. Utskottet säger i sitt betänkande att socialstyrelsen har för avsikt att redovisa sina synpunkter i ett betänkande, där man skall ta upp innehåll, avgränsning samt vissa organisatoriska frågor och samordningsproblem. Detta är helt riktigt. Det sitter någon läkare på socialstyrelsen som i dagarna har börjat skriva på betänkandet. Men eftersom remissvaren har varit så negativa och motsägelsefulla har jag svårt att förstå hur man skall få ihop något som skall kunna vinna gehör ute på fältet. Dessutom innehöll remisshandlingen ingenting om barnoch ungdomspsykiatrin. Om man inte angriper dessa problem, har man heller ingen utsikt att nå framgång inom vuxenproblematiken. Det mest förvånansvärda är emellertid att socialstyrelsen anser att läkare är kompetenta att dra upp riktlinjerna i avgränsningsproblematiken. En avgränsning berör i stort sett alla samhällsområden: det sociala fältet, arbetslivet, miljön, osv. Det är helt självklart att dessa frågor skall diskuteras och beslut fattas gemensamt inom hela fältet. Detta är även en politisk fråga. Hur vill vi ha samhället och hur vill vi ha en god, fungerande mentalhälsovård? Hur kan man låta en så snäv grupp av experter få utreda och fatta beslut om vårdproblem och framtida omstrukturering? Vi vet att i dag varje klinikchef har oinskränkt makt att planera och organisera och tillämpa de behandlingsmetoder som han anser vara riktiga och att patienterna är helt utlämnade åt de behandlingsmetoder som läkaren har accepterat. Psykoterapi utförs i dag vid många av våra psykiatriska sjukhus, och flera av psykoterapeuterna har inte fullständig psykoterapiutbildning. En sådan psykoterapi kan vara till mer skada än nytta, och jag anser att socialstyrelsen därför bör utfärda direktiv att psykoterapi icke får utföras utan att vederbörande har behörig examen. I dag finns det endast privata utbildningsanstalter för psykoterapi. Jag hoppas emellertid att psykoterapin får ett sådant gehör att man snarast inrättar offentliga utbildningslinjer. Psykologi är en relativt ny vetenskap, och det finns inga statistiska underlag för att psykoterapi och beteendeterapi skulle ha den undergörande effekt som psykologerna själva anser. Därför är det oerhört viktigt att politikerna börjar diskutera psykiatrin, som har varit ett styvmoderligt behandlat fält inom vårdsektorn, och att politikerna tar ansvar för den stora grupp av människor som det här gäller, som själva inte orkar föra sin talan och som inte har några påtryckningsgrupper. Utskottet uppger att socialstyrelsen skall framlägga sin redovisning hösten 1976. Jag vill dock påpeka att jag har haft kontakt med socialstyrelsen och att man där uppger att man tidigast om ett år kommer att lägga fram sin redovisning. Den skall sedan gå ut på remiss, och det är troligt att det tar något decennium att genomföra de intentioner som möjligen kan finnas i redovisningen. Och under denna tid har kanske nya forskningsresultat framkommit, nya målsättningar uppställts och nya motsättningar mellan läkare och psykologer framkommit. Herr talman! Jag kan i stort sett instämma i allt som framförs i vpkmotionen och i det som herr Svensson i Malmö här anförde. Däremot kan jag inte ansluta mig till att-satserna. Jag kan inte anse att det är riktigt att riksdagen ger en utredning klart utsagda specialdirektiv. Dessutom anser jag att förslaget om avskaffande av det individoch symtomorienterade sjukdomsbegreppet är orealistiskt. Att man bör tona ned dessa individoch symtomorienterade begrepp är helt klart, men fortfarande finns det och kommer det att finnas organiska sjukdomar där man måste uppehålla just dessa begrepp inom psykiatrin. Eftersom jag kommer att yrka bifall till den socialdemokratiska motionen föreslår jag herr Svensson att han röstar på min motion. I så fall kommer vi kanske att få en utredning med en allsidig sammansättning och utan specialdirektiv. Jag förstår att utskottet har ansett det svårt att tillstyrka en motion när ett ämbetsverk arbetar på någon form av skrivning. Men eftersom socialstyrelsen i 25 års tid hållit på att utreda den psykiatriska vården och ännu ej kommit fram till något konkret förslag och eftersom alla de psykiatrer som jag haft kontakt med är helt övertygade om att även denna skrivning kommer att möta samma öde, tystnad, ber jag kammarens ledamöter frångå en princip om att inte begära utredning under pågående skrivning i ämbetsverk. Vi skall ha klart för oss att vi måste tillvarata en stor grupp människors intressen, en grupp som ej orkar föra sin talan själv och som är utsatt för mycket auktoritetstänkande, och att vi politiker måste ta ansvaret och förändra situationen för dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2074.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med fru Hjalmarsson om hennes motiv för att inte rösta på vår reservation, som även har upptagit och nämnt hennes motion. Jag förstår att hon djupare sett nog hår en annan motivering än den som hon här uppger. Det är uppenbart att även när det gäller somatiska åkommor är ett vidare perspektiv än det rent individcentrerade sjukdomsbegreppet nödvändigt, så det var väl litet grand av den obotfärdiges förhinder. Vi skall emellertid inte tvista om det, för vi representerar i så oerhört hög grad en gemensam grundsyn på detta problem — det vill jag gärna vitsorda. Men fru Hjalmarsson sade någonting som delvis kastade ett nytt ljus över utskottets hantering av den här saken. Det framgår av fru Hjalmarssons anförande att den motivering för att avstyrka hennes motion och vpk:s reservation som utskottet anfört är oriktig. Det är inte så som utskottet säger att det kommer en redovisning i höst. Utskottet har alltså en oriktig motivering och har inte hos socialstyrelsen tagit reda på hur det verkligen förhåller sig. Vad har de som är ansvariga för utskottets skrivning att säga om detta som fru Hjalmarsson nämnde?

Herr talman! Låt mig allra först instämma i uttalandena här om att den svenska sjukvården hävdar sig mycket bra i jämförelse med sjukvården i andra länder, alltså i internationellt hänseende. Men därmed inte sagt att den svenska sjukvården inte har några brister — det är de bristerna vi skall vara medvetna om och samtidigt försöka att rätta till. Socialutskottet har haft att behandla även en motion, nr 215, där jag begärt att vid fördelningen av samhällets ekonomiska resurser långtidsvården skall ges en mycket hög prioritet. Det krävs ökade personalresurser framför allt för att patienterna skall kunna få en mer personlig omvårdnad. Vi kan som exempel ta långvårdspatienterna. Bristen på vårdpersonal och det relativt vårdkrävande klientelet medverkar till att dessa patienter inte alltid får den vårdomsorg som de har rätt att kräva. Det förekommer exempelvis att patienter under lördagar och söndagar får ligga kvar i sina bäddar av brist på vårdpersonal. Detta kan inte vara acceptabelt och överensstämmer inte med vår grundidé om en mänsklig och human sjukvård. Vidare har jag i min motion framhållit behovet av att patienter i större utsträckning får tillgång till eget rum vid långtidssjukhusen. Jag vill här med kraft understryka detta krav — samtidigt som jag beklagar att utskottet funnit att allt i stort sett är så bra att min motion kan avstyrkas. Jag tror också att en hel del förbättringar kan bli möjliga, men det hade varit utomordentligt värdefullt om utskottet med bifall till min motion velat markera hur viktigt det är att bristerna i långtidssjukvården elimineras till enskilda människors fromma. Utskottets talesman har i denna debatt betygat att man i fortsättningen kommer att prioritera långtidsvården. Detta noterar jag med tillfredsställelse. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men givetvis återkommer jag i ett annat sammanhang till de krav jag framlagt i min motion.

Herr talman! Den här diskussionen har handlat om sjukvård och sjukvårdens inriktning. Det är ett område som de svenska landstingen har ansvar för, och det finns anledning att säga något om den delen också. Får jag bara först poängtera ett par saker. Målsättningen för sjukvården måste vara att alla skall ha rätt till den sjukvård som hälsotillståndet motiverar. Man skall ha rätt vård, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Med andra ord: Vi måste söka finna en sjukvårdsorganisation som ger utrymme för denna målsättning. Målsättningen för sjukvården är även den att patienten skall befinna sig i centrum. I sjukvårdsverksamheten — det skall jag återkomma till —- får vi aldrig glömma att det är den lilla, ensamma människan det gäller. En människa som blir sjuk är ju utlämnad till den vård hon över huvud taget kan få. Det är utomordentligt angeläget att man kommer ihåg det. Det är som sagt landstingen som har ansvar för sjukvården. Det har omvittnats här i dag att vi har hög standard på sjukvården i vårt land. Det är inget tvivel om den saken. Men man kanske ändå skall föra den diskussionen litet mer nyanserat än som skett. Fru Marklund hänvisade till hur bra det är i öst, andra har talat om hur bra det är på andra håll i världen. Jag tror vi har att lära av varandra. Det är få områden där man har så nära kontakter internationellt med varandra — inte minst på den medicinska forskningens område — som man har inom sjukvården. Jag tror att detta är väsentligt med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Landstingen har fått ökade uppgifter på sjukvårdsområdet. Jag vill erinra om att landstingen i början av 1960-talet fick ansvaret för den öppna sjukvården, dvs. provinsialläkarväsendet. Man fick, efter omfattande utredningar av dåvarande medicinalstyrelsen, ansvaret för den utbyggda regionsjukvården. Vidare har mentalsjukvården flyttats över till landstingen. Det finns två skäl för de organisatoriska förändringar som gav landstingen nya huvudmannauppgifter. Landstingen har fullgjort sina uppgifter på ett utomordentligt bra sätt. Man har en hög standard på sin sjukvårdsverksamhet. För det andra — och det är väsentligt att hålla i minnet — behövs det en samordning av sjukvården till en huvudman, en samordning på ett sätt som skulle gagna vården av patienterna. Det har diskuterats prioriteringar här, och det har sagts att vi måste satsa på den öppna sjukvården och på långtidssjukvården. Det satsas i dag på att bygga ut den öppna vården. Man har kommit fram till att 92-95 26 av sjukvården kan lämnas inom den öppna verksamheten. 5-8 26 av de vårdsökande behöver remitteras från den öppna till den slutna sjukvården. Då är det också angeläget att vi får en öppen sjukvård som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag sade nyss att alla skall ha rätt till sjukvård, och detta är bakgrunden till den taxereform som Landstingsförbundet för några år sedan träffade överenskommelse med statsmakterna om, den s.k. 7-kronorsreformen. På grund av kostnadsutvecklingen och landstingens situation i övrigt blev 7-kronan 12 kronor, och avgiften är i dag uppe i 15 kronor. Syftet med reformen var att stimulera den öppna sjukvården och öka möjligheterna för patienter att söka sig till den. Jag tror att man har lyckats med det. Därför har jag svårt att förstå vad man skulle vinna med den utvärdering om enhetstaxan som man här är ute efter. Menar man att det nuvarande systemet med denna låga taxa för sjukvård inte har stimulerat och främjat den öppna vården? Men när man ser vilka möjligheter som finns, frågar man sig ändå: Varför fungerar inte sjukvården tillfredsställande i dag? Varför har vi köer? Var har vi brister? Fru Marklund och fru Hjalmarsson har tagit upp en rad av problem som ligger i dessa frågor. Jag blev nästan skrämd av den svartmålning som fru Marklund gjorde av sjukvården. Jag vet inte om det var erfarenheterna från Norrbotten som låg bakom. I så fall är fru Marklunds svartmålning en allvarlig kritik mot den sjukvårdsverksamhet som bedrivs i Norrbotten. Jag har emellertid sett en del av sjukvården i detta län och har svårt att förstå att fru Marklund kan ha underlag för sin allvarliga kritik. Så illa ställt är det ändå inte med svensk sjukvård som fru Marklund målar ut det. Det måste jag säga till de svenska landstingens försvar, och jag påstår, fru Marklund, att jag inte är alldeles okunnig på det här området. När det gäller mentalsjukvården, som fru Hjalmarsson talade om, skall det erinras om att landstingen blev huvudman för den vården den 1 januari 1967. Sedan dess har det skett en mycket stor upprustning inom mentalsjukvården, med stöd från statsmakterna och på grundval av det avtal som på det området träffades mellan landstingen och statsmakterna. Det skall man i sanningens namn också erkänna. Landstingens organisatoriska insatser i samråd med statsmakterna har bidragit till en väsentlig upprustning på detta område. Fru Marklund och fru Hjalmarsson har också gjort medicinska utvärderingar. Sådana skall jag avstå från att göra. Vi politiker kan fundera på hur samhället fungerar och vad man kan göra i det avseendet. Men i fråga om den medicinska vården tror jag att man, liksom på andra områden, skall överlämna åt dem som kan verksamheten att göra bedömningarna. I den situation som vi har i dag, med vårdköer osv. måste man emellertid fråga sig: Var är det brister? Vi vet att man på sina håll har ny öppnade sjukvårdsavdelningar som inte kan tas i anspråk. Ett grannlän till Kopparbergs län har allvarliga bekymmer i det avseendet. Det är läkarbrist. Man har svårt att få sjuksköterskor, och man kan ha brist på vårdpersonal i övrigt. Det pågår ändå inom landstingen en verksamhet för att komma till rätta med dessa problem. Landstingen ligger långt framme i sin utbyggnadsverksamhet för att tillgodose sjukvårdsbehovet och för att leva upp till vad socialstyrelsen har uttalat i sin skrift Sjukvården inför 1980-talet, nämligen att man skall sträva till offensiv sjukvård. Det är på den sidan landstingen har gjort insatser. Man har ibland byggt fortare än personalresurserna har medgett. Då är det självfallet att man frågar sig vad det är för sorts planering. Men läkartillgången ökar. 1970 hade vi en läkare på 1000 invånare i det här landet. 1975 hade vi en läkare på 500 invånare. År 1980 räknar man med att vi skall ha en läkare på 400 invånare. Det måste innebära ökade resurser och ökade möjligheter att tillgodose efterfrågan på sjukvård. Då kommer jag över till vad som diskuterats i debatten i dag, inte minst det som framförts av herr Romanus som representant för folkpartiet, nämligen frågan om husläkarsystemet. Vi har mött den också i landstingen. Det låter mycket bra. Tänk att ha en egen läkare, en egen husläkare! Det är ingenting nytt. Det hade man också på den tiden då det gamla privinsialläkarväsendet fanns — dvs. de människor som hade sådana kontakter att de hade tillgång till den läkaren. Men alla de människor som inte hade tillgång till läkare, som inte hade de kontakterna, de hade inget husläkarsystem på den tiden utan de var utlämnade. Hann läkaren med kunde de komma under läkarvård. Men vi skall inte tro att möjligheterna var större om man hade en läkare på 2 000, 3 000 eller 4 000 invånare mot det som man har i dag, en läkare på 500 invånare. Man kom helt enkelt inte under läkarvård på den tiden. Den gamla goda tiden, som en del talar om här, var min själ ur de många människornas synpunkt ingen god tid på det här området. Det fanns ytterst svaga vårdmöjligheter. Vi skall inte tappa bort det i sammanhanget. Jag sade att vi har läkarbrist på många håll, vilket vi upplever inom den öppna sjukvården, inom distriktssjukvården i dag. Det är ett av landstingsvärldens mycket stora bekymmer, hur man skall fylla ut de luckorna. Men så länge vi inte kan göra det är diskussionen om husläkarsystemet egentligen ett slag i luften. Och när man har läkare på läkarcentraler är det en fråga om organisation, hur man skall kunna organisera verksamheten där, så att patienterna i största möjliga omfattning får komma till samma läkare. Det behövs inga centrala utredningar i den delen. Det behövs inga riksdagsbeslut om detta, utan det är fråga om hur man kan organisera verksamheten på resp. distriktsläkarstation eller läkarcentral. Läkarförbundet har redovisat tre-fyra olika skisser över hur det här problemet lösts på olika håll i landet. Jag skulle vilja rekommendera den som vill fundera på husläkarsystemet att ta del av de skisserna och försöka finna lösningar. Vi kan inte klara den delen här. Får jag ställa frågan på följande sätt. Det låter mycket bra, och man kan få mycket beröm för förslaget till husläkarsystem om man åker omkring i landet. Men hur skall det klaras ut inom de områden där man inte har läkare? Vad blir det där? Det är klart att de människorna säger: Nog skulle det vara skönt om vi hade husläkare. Men låt oss se på realiteterna, såsom vi upplever dem i dag. Då tror jag att den här diskussionen kan föras ned på jorden. Vi skall inte försöka föra fram förslag om någonting som det inte finns reellt underlag för att kunna genomföra i dag. För oss som upplever verkligheten ute på fältet är det inte så enkelt som att man genom centrala beslut skall lösa problemen för den öppna sjukvården i landet. Som jag har sagt tidigare: Där det finns tillräckligt med läkare på läkarcentralerna kanske husläkarsystemet är möjligt. I övrigt skall vi försöka se till att vi får tillräckligt antal läkare för att kunna fylla luckorna och klara den öppna sjukvården. Det vore mycket mer att säga på denna punkt, herr talman. Vi lär om någon dag få en diskussion om den ökade sjukfrekvensen i det här landet. Vi hade under förra året 106,8 miljoner sjukdagar, ersatta från riksförsäkringsverket. Det är 22,4 dagar per försäkrad. Då frågar man sig vad orsaken kan vara. Det finns anledning att börja fundera över varför antalet sjukdagar ökar i vårt land. Har vi en för dålig förebyggande vård? Är vi vårdslösa med vår hälsa över huvud taget? Jag hade för några år sedan tillfälle att se på sjukvården i Amerika. Vi reste i tre veckor genom Staterna och studerade sjukvården. BI. a. var jag på Mayokliniken i Rochester. Där fanns en utställning, där man visade hur olika sjukdomar påverkar människokroppen. Jag måste säga att det var en skrämmande utställning, där man fick belägg för hur vårdslösa vi är med vår egen hälsa. Så länge hälsan står oss bi och tiger still tänker vi inte på vilka risker vi utsätter oss för. Den utställningen blev en allvarlig påminnelse om att vi också själva har ett ansvar för vår egen hälsa. Det behöver också sägas när vi diskuterar frågan om den förebyggande vården. Den utveckling vi har i dag, där sjukvårdsefterfrågan bara tenderar att öka, innebär att vi kommer att ställas inför utomordentligt svåra problem också framöver. Det är därför som den förebyggande vården är så viktig, och det är också anledningen till att landstingen alltmer engagerar sig på det området. Den förebyggande vården kan minska efterfrågan på sjukvård. Det medför också ett ökat utrymme för det som landstingen har gjort till sin uppgift, nämligen att organisera och sköta sjukvården på ett sådant sätt att vi kan leva upp till den gamla läkaretikens bud ”artt läka, lindra och vårda”. Det är de svenska landstingens ambitioner. De har också visat att de kan leva upp till dem, och från de utgångspunkterna, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det var onekligen ett klart besked som vi fick från centerpartiet genom herr Carlsson i Vikmanshyttan. Det var ett ledsamt besked att centerpartiet är så negativt till att skapa ett husläkarsystem och menar att det skulle vara ett slag i luften och ingenting att komma med. Jag tror att människorna kräver av landstingspolitikerna att de ser till att kravet på kontinuitet, på att man kan få komma tillbaka till samma läkare, tillgodoses bättre än hittills. Om nu herr Carlsson har ett stort inflytande i landstingssammanhang, vilket jag har en känsla av, är det ledsamt att han är så negativ. Vi är inte ute efter några centrala direktiv, men när man utreder riktlinjerna för sjukvården, vilket man gör i den nya kommitté som, såvitt jag förstår, även centerpartiet är representerat i, och när socialstyrelsen utformar planer tycker vi att de skall bygga på vettiga principer. En sådan princip är just att det skall vara en nära anknytning mellan patient och läkare. Sedan är det självklart att planerna skall förverkligas genom initiativ i landstingen. Folkpartiets företrädare i landstingen står bakom vårt program, och det är inte så konstigt, eftersom det är utformat i samarbete med dem. Många har också fört fram initiativ i sina landsting för att få det förverkligat. Jag skulle tro att de har lika god kontakt med verkligheten som herr Carlsson i Vikmanshyttan, även om de inte är fullt så konservativa och negativa i sin inställning till nya tankar och till vad som händer i andra länder. Jag kan också försäkra att de kontakter jag haft med människor som arbetar i sjukvården visat att de är mycket positiva till en sådan fastare anknytning patient-läkare som vi talar om. Det är i stor utsträckning en organisationsfråga, inte bara en fråga om ökade resurser. Jag nämnde exemplet Örnsköldsvik, och jag skulle kunna räkna upp också andra exempel, där det inte fattas mycket till det önskade läget i fråga om resurser i den öppna vården. Vad jag har velat hävda är att en sådan organisation av arbetet att läkaren känner ett ansvar för en grupp av patienter också gör arbetet i den öppna vården mer attraktivt. Ett av problemen har varit att den öppna vården har haft svårt att dra till sig läkare. Det har varit finare att vara specialist. Om den öppna vården på detta sätt blir mer attraktiv, ökar också förutsättningarna att ge en bra sådan vård. Jag förstår inte varför herr Carlsson i Vikmanshyttan drar upp det som han kallar för den gamla goda tiden, när man hade en läkare på 2000 människor. Jag har inte talat om den tiden utan om dagens situation, där vi har en läkare på 500 invånare. Skall vi inte då kunna ge människorna den goda primärvård som de begär och organisera vården så att de vet vilken läkare de hör till? Människorna anser inte att de har den sjukvården i dag. Gå ut och fråga dem hur de uppfattar sjukvården! De uppfattar den tyvärr alltför ofta som anonym =— de vet inte hos vem de hamnar och måste ständigt på nytt lägga fram sina problem. Det är ledsamt att se företrädare för landstingen inta en sådan försvarsställning som herr Carlsson i Vikmanshyttan, i stället för att erkänna problemets allvar.
Herr talman! Jag har sagt att hälsooch sjukvården är en landstingsuppgift och att det därför måste skapas ekonomiska förutsättningar för landstingen att klara denna viktiga uppgift. Jag förstår inte att herr Carlsson i Vikmanshyttan kan uppfatta mitt resonemang som kritik av landstingen och deras ambition att vilja göra det bästa möjliga i den situation de befinner sig i. Men även de har brist på resurser. Inte ens i Norrbotten, som herr Carlsson i Vikmanshyttan av någon anledning trodde att jag hade tagit som exempel, har man möjlighet att ge all den sjukvård som människorna behöver i detta stora glesbygdslän. Jag vill verkligen beträffande Norrbottens landsting och dess ambitioner inom hälsooch sjukvården läsa in i protokollet att jag tror att länet ligger väl så bra till som övriga delar av landet. Men det finns, som sagt, begränsningar även där. Mycket av det man skulle vilja göra kan man inte göra, därför att medlen inte räcker till. Av den anledningen har jag hänvisat till de möjligheter som staten måste skapa för att klara problemen. Herr Carlsson i Vikmanshyttan beskyllde mig sedan för att svartmåla situationen inom hälsooch sjukvården. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag har redovisat situationen sådan som den är och som den framstår enligt de undersökningar som har gjorts, undersökningar som visar att människor trots uppenbara vårdbehov inte har sökt läkare, vilket har haft att göra med kommunikationsproblem men också med de långa väntetiderna och övriga problem. Beträffande kommunikationsproblemen har jag alltså hänvisat till den här lösningen med rörliga vårdgrupper. Herr Carlsson i Vikmanshyttan var också upprörd över att jag har synpunkter på medicinska frågor, som han menar att i stället folk med kunskap på området skall syssla med. Jag har naturligtvis inte talat om vad för slags behandling eller vilken sorts medicin som skall komma i fråga, utan jag har talat om på vilket sätt man genom att organisera vårdpersonalens samarbete skulle kunna skapa bättre möjligheter för vården på våra inrättningar. Vidare har jag påtalat att samhället måste stå för produktionen av sjukvårdsmateriel och läkemedel och att detta inte får vara ett vinstintresse. Här har det nämligen också visat sig att människor har kommit till skada av sådant som har skrivits ut, därför att det skrivits ut inte av den anledningen att det är till nytta för folk utan därför att det ger en vinst.

Herr talman! Jag skall börja med att citera författaren Sloan Wilson, som en gång har sagt att ”i de bästa av motiv lägger man in de sämsta av avsikter”. Det är ungefär vad jag skulle kunna säga om herr Romanus, när han tolkade vad jag sade. Jag tog upp en diskussion, inte från några partipolitiska utgångspunkter utan med utgångspunkt i den verklighet som de svenska landstingen lever i i dag. Det var det jag redovisade. Och, herr Romanus, vad sade Hälsooch sjukvård jag då? Jo, jag sade att vi måste arbeta för ett samhälle med tillgång till fullgod sjukvård, på rätt tid och på rätt plats och på sådana villkor att alla också kan komma i åtnjutande av denna sjukvård. Då måste jag säga till herr Romanus, och det kan jag också säga till fru Marklund: Vad ligger det för negativt i detta över huvud taget eftersom man säger att jag var så negativ mot sjukvården i detta land? Vad ligger det för negativt i detta att alla människor skall få fullgod sjukvård?
Herr talman! Det är inte negativt att säga att alla skall ha tillgång till god sjukvård. Någon har sagt om herr Carlssons i Vikmanshyttan parti att man är för det som är positivt och mot det som är negativt, och det övriga har man inte tagit ställning till. Detta var väl också det ungefärliga innehållet i herr Carlssons senaste inlägg. Det negativa är är att herr Carlsson sade att husläkarsystemet inte var någonting som han ville stödja, utan att det var ett slag i luften. Jag tror inte att människor uppfattar det så. Jag tror att folk vill ha just ett sådant system, där de vet vilken läkare de hör till och får komma tillbaka till i första hand. Herr Carlsson i Vikmanshyttan är talesman för centerpartiet i sjukvårdsfrågor. Jag beklagar att jag fått negativt besked om förslaget om husläkare. Att herr Carlsson tycker att människor skall få sjukvård betvivlar jag inte. Men det gäller att ordna den på ett sådant sätt att önskemålet om den personliga omvårdnaden och kontinuiteten kan tillgodoses. Och där säger herr Carlsson tyvärr nej.

Herr talman! Jag har inte sagt nej till husläkarsystemet. Men jag har sagt att där det finns tillräckliga resurser på distriktsläkarstationerna kan dessa frågor lösas utan centrala beslut. Jag har också sagt att när vi har brist på läkare kan vi inte lösa dessa problem, oavsett vilka beslut vi fattar här. Jag har visat på den verklighet som vi lever i.
Herr talman! Med anledning av det inlägg som gjordes senast av herr Jörn Svensson i Malmö, där han tycktes tro mer på uppgifter som lämnades av fru Hjalmarsson än på vad utskottet skriver i sitt betänkande, vill jag säga att fru Hjalmarsson inte är något orakel som utskottet kan tillfråga. Utskottet har tillfrågat socialstyrelsens planeringsavdelning, och den 15 mars meddelade avdelningen att det utredningsarbete som pågår inom socialstyrelsen på detta område beräknades vara färdigt hösten 1976.

Herr talman! Socialmyndighet har alltjämt rätt att använda hot om indraget bidragsförskott som påtryckning mot en mor som inte vill medverka i faderskapsutredning. Vänsterpartiet kommunisterna plus några enskilda socialdemokrater vill ha bort denna olämpliga och ovärdiga bestämmelse. Utskottet försvarar bestämmelsen med en misstänksam byråkratiskklassisk motivering, nämligen att missbruk kan uppstå om bestämmelsen tas bort. Det påståendet kan svårligen tas på allvar. Antingen är fadern inte i stånd att betala underhållsbidrag, och då får man i vilket fall som helst utge bidragsförskott, eller också är han en genomsnittlig inkomsttagare, och då finns det vanligen inget ekonomiskt motiv för att missbruka bidragsförskott. Det underhållsbidrag som då kan utgå är som regel högre än bidragsförskottet. Det är alltså tydligt att en mor som vägrar medverka i faderskapsutredning har rimliga personliga skäl, vilka inte har med någon önskan om missbruk att göra. Jag tycker att vi skall respektera dessa skäl. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.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

Herr talman! De av riksdagens ledamöter som brukar ägna intresse åt justitieutskottets betänkanden har säkert kunnat iaktta att utskottet under en följd av år har ägnat stort intresse åt problem som rör kammarrätterna. Vi har varit fullt medvetna om den svåra arbetsbalans som råder inom våra kammarrätter. Vi har särskilt förra året i enighet beslutat om en ytterligare förstärkning av kammarrätternas personal i förhållande till propositionens förslag. Även i år är utskottet helt enigt om att ytterligare förstärkningar behövs, men vi är oense när det gäller hur en sådan förstärkning skall åstadkommas. I propositionen tänker man sig att en ny kammarrätt skall inrättas. Den skulle placeras i Jönköping och få två avdelningar. Förslaget innebär emellertid ett nettotillskott på endast en ordinarie avdelning, och det är därför verkligen inte något omfattande förslag. I en motion av fru Lindquist m.fl. har föreslagits att man skall förstärka kammarrätterna i Stockholm och Göteborg och vänta med att inrätta en ny kammarrätt tills man litet bättre kan överblicka situationen. Jag har tyckt att det legat mycket i den motionen och har därför i en reservation följt upp den. Mitt resonemang har därvid varit att det ändå tar några år innan en ny kammarrätt finner sin form och kan fungera tillfredsställande. Jag vill erinra om att kammarrätten i Göteborg inrättades så sent som den 1 januari 1972 och hela tiden har arbetat med betydande balanser och svårigheter. Först nu, efter drygt fyra års arbete, har kammarrätten någorlunda kommit i kapp och fungerar relativt hyfsat. Därför har det väckt stor uppståndelse i kammarrätten i Göteborg att enligt propositionens förslag en ordinarie avdelning skulle flyttas därifrån. Ännu större uppmärksamhet har det väckt att man inte har haft något som helst samråd med personalen vid kammarrätten i Göteborg. När vi i justitieutskottet ändå befann oss i de trakterna besökte vi därför kammarrätten i Göteborg och blev informerade om situationen. Jag tycker att skälen för att man i stället gör den begränsade förstärkning som propositionen innebär av de redan befintliga kammarrätterna i Stockholm och Göteborg överväger de skäl som till äventyrs kan tala för att en ny kammarrätt inrättas i Jönköping. Kammarrätten i Jönköping skulle enligt propositionen bara arbeta på två avdelningar. Det är en alldeles för liten organisation för att kunna utgöra en självständig kammarrätt. Jag vill erinra om att när vi fick kammarrätten i Sundsvall var den redan från början utrustad med tre avdelningar. Vidare blir det naturligtvis merkostnader om man inrättar en ny kammarrätt —- det blir administrativa kostnader av olika slag. Dessutom torde det vara förenat med ganska stora rekryteringssvårigheter att få den här typen av befattningshavare till Jönköping. Det är väl därför som justitiedepartementet endast vågar föreslå en ordinarie avdelning i Jönköping; man trodde sig förstå att det skulle vara förenat med rekryteringsproblem att inrätta fler avdelningar. Enligt min mening är det tveksamt om man kan rekrytera personal till två ordinarie avdelningar. Ännu större tveksamhet känner jag inför det förslag som utskottsmajoriteten har antytt, nämligen att man skulle kunna tänka sig tre avdelningar. Vi har fått en redovisning av rekryteringsmöjligheterna, och den visar med all önskvärd tydlighet att om det skulle bli en ny kammarrätt borde den förläggas till sydligaste Sverige, eventuellt till Malmö. Då skulle man utan större problem kunna få ett gott rekryteringsunderlag. Som jag ser det borde det alltså nu vara tillräckligt att få den begränsade förstärkningen i Stockholm och Göteborg. Därefter bör en plan utarbetas för hur den fortsatta utbyggnaden av kammarrättsorganisationen skall ske — detta av hänsyn till personalen och till att verksamheten måste fungera bättre om man har en utarbetad plan så att alla berörda vet vad de har att vänta. Skulle man nu bestämma sig för en ny kammarrätt, tror jag att det vore bättre att förlägga den till Malmö. Inte mindre än 30 96 av målen i Göteborg kommer från Skåne. Och man bör ju, som någon som var med på en hearing i utskottet sade, lägga en domstol där människorna finns. Men i avsaknad av en närmare utredning om förutsättningarna härför tycker jag som sagt personligen att det är riktigare att man förstärker de befintliga kammarrätterna och att man dessutom får en plan utarbetad för den fortsatta utbyggnaden av kammarrättsorganisationen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 i justitieutskottets betänkande nr 35. I anslutning härtill yrkar jag också bifall till reservationen 1 i justitieutskottets betänkande nr 36, vilken innehåller en konsekvensändring.

Herr talman! Justitieutskottets ärade ordförande, fru Kristensson, har så pass utförligt redogjort för justitieutskottets betänkanden att jag kan fatta mig kort. I huvudsak vill jag kommentera en av mig till betänkandet nr 35 avgiven reservation, som gäller lokaliseringen av den nya kammarrätten. I motsats till fru Kristensson har jag den uppfattningen att en ny kammarrätt nu bör komma till stånd. I likhet med departementschefen och utskottsmajoriteten anser jag att man har den största möjligheten att komma till rätta med de besvärande balanserna inom kammarrättsorganisationen genom inrättandet av en ny kammarrätt. Man bör således inte bygga ut de nuvarande kammarrätterna för att sedan efter något år minska ned dem och företa besvärlig omplacering av personalen. I motionerna 541 och 721 har föreslagits att den nya kammarrätten skall placeras i Kalmar i stället för i Jönköping, vilket senare föreslås av departementschefen och nu av utskottsmajoriteten. I motionerna uttalas förvåning över departementschefens förslag om Jönköping som kansliort och över motiveringen härför. Enligt motionärernas uppfattning kan det inte vara riktigt att tillmäta domstolsverkets placering någon betydelse när det gäller att välja lämpligaste platsen för en ny kammarrätt. Vidare bör betydelsen av att det finns en hovrätt på orten inte överskattas. Departementschefen har på denna punkt varit relativt återhållsam. Han säger att ”av olika skäl” är det likaså en fördel om den nya kammarrätten förläggs till en ort, där förutom domstolsverket finns även en hovrätt. Det är att märka att utskottsmajoriteten däremot på s. 4 talar om vilken ”uppenbar fördel” det är att kammarrätten förläggs till en ort där det redan finns en hovrätt. Utskottet säger också att det ”i ett längre perspektiv” kan vara bra, eftersom man möjligen skulle kunna få ett närmare samgående mellan hovrätt och kammarrätt. Detta, herr talman, är nya signaler som riksdagen tidigare inte alls har tagit någon ställning till. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att man nu gör ett sådant uttalande. Det binder den framtida utvecklingen på ett olyckligt sätt. Det är direkt olyckligt för orter som nu inte är begåvade med någon hovrätt. Slutligen är det anmärkningsvärt att departementschefen anför att rent lokaliseringspolitiska synpunkter skulle tala för en placering i Jönköping, dit som bekant redan lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens jordbruksnämnd och domstolsverket har lokaliserats. Som framhållits i de av mig nämnda motionerna talar däremot många skäl för en lokalisering av den nya kammarrätten till Kalmar. Jag vill här särskilt peka på den ogynnsamma befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i Kalmar län och på den omständigheten att detta län blivit i så hög grad missgynnat vid utlokalisering av statlig verksamhet. Befolkningsutvecklingen i länet kännetecknas av att invånarantalet är detsamma som för 100 år sedan, medan invånarantalet i landet sedan dess fördubblats. När det gäller omlokalisering av statlig verksamhet vill jag erinra om riksdagens uttalanden 1971 och 1973 och hänvisar därvid till inrikesutskottets betänkanden nr 15 resp. nr 22. Riksdagen framhöll 1971 att Kalmarområdet borde prioriteras och 1973 att det förelåg ett behov av statliga satsningar i sydöstra Sverige utöver vad som innefattades i riksdagsbeslutet angående lokaliseringspolitiken. Sedan dess har läget i Kalmar län förvärrats. Efter 1973 har således enbart Kalmar kommun förlorat ca 600 arbetstillfällen genom beslutet att nedlägga Kalmar flygflottilj, genom flyttningen av Fo-staben från Kalmar och genom rationaliseringar och omdisponeringar inom televerket. Sistnämnda åtgärd har inneburit att Kalmar inte ens fått den blygsamma utlokalisering av del av televerket som riksdagsbeslutet avsåg. I samband med riksdagens olyckliga beslut om nedläggning av flygflottiljen — vilket innebär det orimliga förhållandet att Kalmar län med sitt utsatta läge blir det enda län i riket som saknar försvarsförband — uttalade riksdagen att de genom beslutet indragna arbetstillfällena skulle kompenseras. Arbetsmarknadsministern har också tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag i syfte att återställa den regionala balansen. Det framstår såsom anmärkningsvärt att nämnda arbetsgrupp icke synes ha förordat den nya kammarrättens placering i Kalmar. Huruvida gruppen över huvud taget agerat i ärendet framgår inte. Ett beslut att välja Kalmar som kansliort för den nya kammarrätten skulle även psykologiskt betyda mycket för Kalmar län, som utan tvivel är missgynnat i fråga om fördelningen av statliga resurser på olika områden. Herr talman! Om riksdagen menar allvar med sina tidigare uttalanden om angelägenheten av att söka åstadkomma regional balans, har den i dag ett tillfälle att bevisa detta genom att stödja reservationen nr 2 vid betänkandet nr 35, till vilken reservation jag härmed yrkar bifall. Samtidigt ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 2 vid betänkandet nr 36.

Nr 121 Herr talman! Kammarrättsorganisationen har under 1970-talet kraftigt utbyggts. Den 1 januari 1972 hade vi två kammarrätter, en i Stockholm och en i Göteborg med tillsammans 15 avdelningar. Då var två avkam= I marrättens i Stockholm avdelningar förlagda till Sundsvall. Den 1 juli — Kammarrättsorga 1974 avskildes dessa avdelningar från Stockholms kammarrätt och blev = nisationen underlag för inrättandet av en tredje kammarrätt i Sundsvall. De tre nuvarande kammarrätterna har 18 avdelningar och därutöver extra förstärkningar som motsvarar en halv avdelning vardera i Stockholm och Sundsvall. En av avdelningarna i Göteborg är en extra avdelning. Trots denna utbyggnad har kammarrätternas arbetsbörda ökat, vilket också klart framgår av att målbalansen vid 1974 års utgång uppgick till ca 25 000 mål. Även om man bortser från mål av engångskaraktär, såsom körkortsutbytesmålen, har antalet inkomna mål kraftigt ökat från 1974 till 1975. Utskottet är därför helt ense med justitieministern om att en fortsatt utbyggnad av kammarrättsorganisationen är nödvändig. Fastän enighet föreligger om' behovet av en ytterligare utbyggnad av kammarrättsorganisationen, har i motioner och under utskottets behandling av ärendet en del mot propositionen avvikande åtsikter om hur utbyggnaden skall ske anmälts. Vad gäller förstärkning av kammarrätten i Sundsvall, så att den från den 1 juli 1976 kan arbeta med tre ordinarie och en extra avdelning, har ingen erinran anförts. Utskottet är ense med departementschefen om att detta är både lämpligt och nödvändigt. I propositionen föreslås också att en ny kammarrätt inrättas. Den nya kammarrättens domkrets skulle bildas av Östergötlands och Örebro län från kammarrätten i Stockholm och Jönköpings och Kalmar län från kammarrätten i Göteborg. Den nya kammarrätten föreslås lokaliserad till Jönköping och, enligt utskottets förslag, arbeta på två ordinarie avdelningar, varav en skulle tas från kammarrätten i Göteborg. Om inte en ny kammarrätt inrättas skulle alternativet vara att nya avdelningar inrättas vid kammarrätterna i Stockholm och Göteborg. Jag vill i detta sammanhang erinra om att vid många tillfällen krav förts fram om en regionalisering av statlig verksamhet. Om så sker kommer den verksamhet som handhas av den statliga förvaltningen att knytas närmare till de människor som den berör. Vill man hålla fast vid en regionalisering av den statliga förvaltningen måste det vara olämpligt att, som tidigare sagts av herr Schött, först bygga ut kammarrätterna i Stockholm och Göteborg för att sedan någon gång i framtiden krympa dessa kammarrätter och inrätta en ny kammarrätt, lokaliserad till annan ort. Utskottet har därför anslutit sig till att en ny kammarrätt inrättas med kansli i Jönköping. Liksom departementschefen anser utskottet att den nya kammarrätten skall starta med två ordinarie avdelningar, men utskottet föreslår att båda dessa avdelningar nyinrättas. Någon ordinarie avdelning skall så 59 ledes, enligt utskottets förslag, inte tas från kammarrätten i Göteborg. Utskottet anser att kammarrätten i Göteborg bör fortsätta att arbeta med sju avdelningar på grund av dels den stora målbalansen, dels att antalet inkomna mål synes fortsätta att öka. Fru Kristensson sade i sitt anförande att förstärkningen skulle begränsa sig till endast en avdelning. Jag vill då erinra om vad utskottet sagt mitt på s. 5 i sitt betänkande nr 35: ”I vad mån denna extra avdelning” - dvs. den vid kammarrätten i Göteborg — ”bör behållas får avgöras av regeringen med beaktande av måltillströmningen, personalintressen och tillgängliga resurser. Detsamma bör enligt utskottets mening gälla de tillfälliga förstärkningar som f. n. finns vid kammarrätten i Stockholm. En lösning som särskilt bör övervägas är att utnyttja förstärkningsresurserna så att den nya kammarrätten kan arbeta på tre avdelningar.” Jag tror att vi som i utskottet varit med om att bereda ärendet och lyssnat på den hearing vi haft med statssekreterare Andersson är medvetna om att det finns vissa förstärkningsresurser i budgeten. Flera motioner har väckts om lokalisering av den nya kammarrätten till annan ort än Jönköping. Utskottet har på s. 4 och 5 redovisat de skäl som ligger till grund för utskottets tillstyrkan av att den nya kammarrätten lokaliseras till Jönköping. Jag anser mig därför inte behöva upprepa vad där anförts. Dock vill jag framhålla att stora fördelar ur personalsynpunkt vinnes om kammarrätternas kanslier förläggs till orter där hovrätterna redan har sina kanslier. Detta gäller både juristoch biträdespersonalen. Jag vill också erinra om de diskussioner som förts om ett närmare samarbete, kanske också samgående, mellan hovrätt och kammarrätt. Om detta skall kunna ske någon gång i framtiden, är det en fördel att nu förlägga den nya kammarrättens kansli till en ort där hovrätt redan finns. Jag vet att domare vid både hovrätter och kammarrätter delar denna åsikt. Vi har också hört det från en hovrättsdomare under en uppvaktning inför justitieutskottet i detta ärende. Jag kanske också skall säga några ord om en alternativ placering av kammarrätten till Malmö. Det är nog riktigt att detta alternativ ligger närmast alternativet Jönköping, som utskottet förordat. Men om riksdagen ville besluta lokalisering av en ny kammarrätt till Malmö just nu, skulle detta medföra följande. Kammarrätten i Göteborg skulle berövas en mycket stor del av sitt underlag, ungefär en tredjedel. Det skulle bli besvärligt att upprätthålla kammarrättens i Göteborg verksamhet i följd av de ingrepp detta skulle medföra. Det skulle också gå ut över personalen vid Göteborgs kammarrätt. Samtidigt skulle man vara tvungen att förstärka Stockholms kammarrätt därför att man inte gärna kan tänka sig att lägga Östergötlands län under en kammarrätt i Malmö. Därmed skulle man snart få en snedbelastning — minska i Göteborg, bygga ut ytterligare i Stockholm. Därför måste i nuläget den lämpligaste orten för lokalisering av den nya kam marrätten vara Jönköping. Nr 121 Vid utskottets betänkande har fogats endast två reservationer. Fru Kris Fredagen den tensson har, som hon har verifierat från denna talarstol, ingen erinran 7 maj 1976 mot att kammarrättsorganisationen utbyggs men anser att utbyggnaden I bör ske på så sätt att kammarrätterna i Stockholm och Göteborg tillförs Kammarrättsorganya avdelningar. Fru Kristensson anser att det skulle vara lättare att = nisationen få personal till kammarrätterna i Stockholm och Göteborg än till en ny kammarrätt på annan ort. Både i propositionen och i utskottets betänkande har skälen för inrättandet av en ny kammarrätt redovisats. Jag har också talat om detta tidigare i mitt anförande. Låt mig bara tillägga att fru Kristenssons motiv för en fortsatt utbyggnad ligger långt från de tankar om utlokalisering av statlig verksamhet som så ofta framförts här i kammaren. Jag anser också att fru Kristenssons reservation präglas av ett kortsiktigt tänkande. Det långsiktiga perspektivet att mer eller mindre samordna kammarrätter och hovrätter blir svårt att förverkliga om man följer vad fru Kristensson anfört i sin reservation. Fru Kristensson säger vidare att indragningen av en ordinarie avdelning i Göteborg väckt stor oro bland personalen där. Jag vill påpeka att utskottet inte föreslår flyttning från Göteborg av någon ordinarie avdelning. Kammarrätten i Göteborg skall enligt utskottets förslag även i fortsättningen arbeta på sju ordinarie avdelningar. Den andra reservationen har avgivits av herr Schött. Han accepterar att en ny kammarrätt inrättas men anser att dess kansli skall förläggas till Kalmar. Jag kan ha förståelse för att herr Schött vill slå vakt om sin hemort. Vid lokaliseringen av en ny kammarrätt måste dock hänsyn tas till vad som bäst gagnar den nya kammarrättens arbetsförhållanden. Jag vill även här hänvisa till vad jag tidigare anfört om kriterierna för val av kansliort för kammarrätt. Till detta vill jag lägga att om fru Kristenssons farhågor om möjligheterna att få personal till en kammarrätt i Jönköping vore riktiga, då skulle dessa farhågor sannolikt gälla i än högre grad vid en lokalisering till Kalmar. Herr talman! Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt i betänkandena 35 och 36.

Herr talman! Jag skulle inte vilja skriva under det som herr Larfors säger om att min inställning är kortsiktig. Jag har den uppfattningen att regeringen redan borde ha utarbetat en plan innan man kom med ett förslag om en ny kammarrätt. Av hänsyn till befintlig personal och till oss som skall besluta i de här frågorna hade det varit utomordentligt angeläget att man presenterat någon form av plan för den fortsatta förstärkningen av kammarrätts 61 organisationen, som vi alla är överens om och inser nödvändigheten av. Att utarbeta en sådan plan behövde inte ta så lång tid i anspråk. Jag vill rikta kritik mot departementet på den här punkten. Det hade varit ändamålsenligt om en sådan plan funnits som underlag för ställningstagandet till var en ny kammarrätt skulle ligga. Det är kanske främst med hänsyn till personalen och rekryteringsmöjligheterna som denna plan hade varit nödvändig. Precis som utskottsmajoriteten utgår jag sedan ifrån att regeringen åstadkommer de förstärkningar som är möjliga inom ramen för medelstilldelningen. På den punkten råder det inga delade meningar mellan regeringen och mig — det är alldeles givet. Men jag kan inte dela herr Larfors inställning att vi inte behöver hysa några egentliga farhågor för rekryteringsfrågorna när det gäller kammarrätten i Jönköping. Som jag sade tidigare tror jag personligen att det hade gått mycket lättare att starta en ny kammarrätt i Malmö. Där finns människorna, dvs. det stora befolkningsunderlaget, och möjligheterna att rekrytera den personal som behövs. Den nya kammarrättsdomkrets som kommer att repliera på Jönköping får en mycket egendomlig utformning. Den betyder att människor från sydöstra Sverige, Blekinge och Kronobergs län, får passera en domkrets, nämligen Jönköping, för att komma till Göteborg, de skall ju fortfarande höra dit. Det är en arrondering som ser mycket egendomlig ut.
Herr talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att utskottets talesman vill trycka så hårt på att vi i framtiden skall räkna med ett samgående av hovrätten och kammarrätten. Det är anmärkningsvärt att man är beredd att göra sådana uttalanden. Jag anser att en sådan allvarlig fråga fordrar en särskild utredning innan man tar ställning till den och gör så här pass bindande uttalanden. Sedan noterar jag att det inte finns någon förståelse för att minska den regionala orättvisa som råder. Här talas om att det till varje pris gäller att få en så gagnrik lösning för kammarrättens arbete som möjligt. Det är klart att man skall ordna det väl för den kommande kammarrätten, men detta måste vägas in i ett större sammanhang. Det är ganska orimligt att låta sydöstra Sverige, speciellt Kalmar län, vara utarmat på statliga institutioner. Någon gång måste man börja och här hade funnits ett lämpligt tillfälle att hjälpa denna landsända genom att placera kammarrätten där. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Fru Kristensson återkom till frågan om det är kortsiktigt eller långsiktigt handlande att placera den nya kammarrätten i Jönköping. Jag anser att om kammarrätterna i Stockholm och Göteborg byggs ut och görs ännu större är det en kortsiktig lösning. Man binder sig hårdare vid att ha kammarrätterna kvar där och sedan blir det än svårare att — Nr 121 flytta delar av dem. Fredagen den Fru Kristensson tror att de föreslagna förstärkningsåtgärderna skulle 7 maj 1976 få bättre effekt om de koncentrerades till de befintliga kammarrätterna = i Stockholm och Göteborg. Ett sådant påstående tycker jag också är knutet Kammarrättsorgatill det kortsiktiga perspektivet och åtminstone delvis grundat på en fel = nisationen syn.

Men tyvärr är det så, och därom tror jag att fru Kristensson och jag är överens, att tillgången på färdigutbildade och rutinerade förvaltningsdomare ännu inte är helt tillräcklig. Om de icke färdiga domarna sätts på det ena eller andra stället är ändå deras takt att avverka ärendena ungefär densamma. Fru Kristensson nämnde också om svårigheterna att få kvalificerade befattningshavare till nya tjänster i Jönköping. Jag har svårt att förstå att det finns fog för ett sådant antagande. Skulle det t.ex. vara svårare att rekrytera personal till kammarrätten i Jönköping än till hovrätten i Jönköping eller till domstolsverket? Jag vet att varken hovrätten eller domstolsverket har några svårigheter att få juristpersonal.

Herr talman! Herr Larfors ifrågasätter mitt påstående att det kommer att bli svårt att rekrytera kvalificerad personal till kammarrätten i Jönköping. Han säger att det över huvud taget är ont om kvalificerade domare på det här området. Det kan jag hålla med om. Men jag påstår att det från rättssäkerhetssynpunkt är mer tillfredsställande att oerfaren personal får tillfälle att arbeta på ett ställe där det redan finns inkörd arbetskraft som är kunnig och erfaren än att de placeras på en liten kammarrätt med kanske bara två avdelningar, där de inte får någon kontakt med erfarna kolleger. Dessutom vill jag åter erinra om att man — något som herr Larfors naturligtvis inte är okunnig om — i kammarrätten i Stockholm och framför allt i kammarrätten i Göteborg har uttalat stor oro inför tanken att viss personal måste bryta upp och lämna kammarrätterna. I Göteborg har man först nu börjat komma i gång på ett riktigt sätt; det tar några år av inkörning innan en kammarrätt fungerar tillfredsställande. Att man i ett läge när man börjar få grepp om situationen skall börja med en utlokalisering av folk som dessutom tidigare varit föremål för utlokalisering känns tveksamt.
Herr talman! Jag hann i mitt förra inlägg inte replikera herr Schött. Jag har, som jag tidigare sade, en mycket stor förståelse för herr Schötts 63 kamp att lokalisera företagsamhet — även statlig förvaltning — till Kalmar. Men detta är inte enbart ett lokaliseringsärende. Det är också ett organisationsärende inom kammarrättsorganisationen, och därför måste man väga olika saker mot varandra. Herr Schött vände sig mot att förlägga kammarrätterna till städer där det finns hovrätter. Skulle det verkligen vara bättre att lägga en kammarrätt t.ex. i Kalmar eller en annan stad som inte har hovrätt för att sedan om ett visst antal år tvingas flytta kammarrätten från Kalmar — eller någon annan stad — till en hovrättsstad? Jag tycker att det vore oklokt om vi handlade så. Personal som tjänstgör i både hovrätten och kammarrätten tycker att det är en mycket stor fördel om båda dessa domstolar ligger på samma ort. Juristerna kan lättare klara sin karriär om dessa domstolar ligger på samma plats. Man och hustru, som båda är jurister, har lättare att få anställning på samma ort, om där finns flera domstolar. Fru Kristensson tog upp frågan om att personalen vid kammarrätterna i Göteborg och Stockholm hyser oro för vad som förestår. Jag vill än en gång erinra om att det beslut som riksdagen föreslås fatta inte innebär någon som helst flyttning från Stockholms och Göteborgs kammarrätter av några ordinarie avdelningar. Skulle juristpersonal vid dessa domstolar som har extra tjänster vilja söka de nyinrättade kammarrättsrådstjänsterna i Jönköping eller annan ordinarie domarbefattning där, önskar de en befordran och förflyttningen sker då frivilligt.

Herr talman! Jag är givetvis fullt på det klara med att detta inte i första hand är en lokaliseringsfråga, men det är ju orimligt att vilja göra gällande att kammarrätten vid en placering i Kalmar inte skulle kunna verka på ett tillfredsställande sätt. Här har sagts att inget är vunnet med att placera en kammarrätt i Kalmar och sedan flytta den därifrån om ett par år. Jag tycker ett sådant uttalande är ytterligt anmärkningsvärt. För mig framstår det som alldeles klart att om nu statsmakterna äntligen på något sätt ville hjälpa Kalmar län och placera en institution där, borde det vara otänkbart att den sedan skulle flyttas därifrån. Herr talman! Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Starka skäl har redovisats för en utbyggnad av kammarrättsorganisationen. Inte minst de hearings justitieutskottet haft i frågan har övertygat mig om behovet av en successiv utbyggnad. Tillströmningen av mål visar ingen tendens till avmattning. Tämligen säkra prognoser pekar på en årlig ökning av antalet fall med ca 5 96. För rea lismen i denna bedömning talar de besvär i ökad utsträckning som med all sannolikhet blir resultatet av de många reformerna på förvaltningsrättens område, bl.a. då det gäller skatteoch taxeringsfrågorna med den skärpta skattekontrollen, då det gäller de nya körkortsreglerna osv. Härtill kommer det ökade arbetskraftsbehovet med anledning av utvecklingen mot ett allt större antal fall med offentlig process och med besiktningar, samt måhända också de krav på ytterligare personal som tillkomsten av nämndemän i vissa mål kan skapa. I den mån vi i framtiden får självständiga länsdomstolar, i ersättning för de nuvarande länsrätterna, i instansordningen länsdomstol-kammarrätt-regeringsrätt, vilket inte kan uteslutas, kommer troligen även med anledning därav kammarrätternas arbetsuppgifter att öka. Mot den här bakgrunden är utbyggnadsförslaget väl dimensionerat. Däremot har det varit ägnat att väcka den allra största förvåning att regeringsförslaget inte innehåller någon redovisning för fortsättningen, dvs. en samlad bedömning av utbyggnadsbehovet framöver och en plan för den fortsatta utbyggnaden. Anmärkningsvärt är också att regeringsförslaget inte synes på ett tillfredsställande sätt ha föregåtts av kontakt med berörd personal. Nu står ett enigt utskott bakom förslaget att riksdagen skall begära att regeringen låter utarbeta en plan för den fortsatta utbyggnaden. Beträffande den bristande kontakten med berörd personal utgår jag ifrån att det inträffade är ett olycksfall i arbetet som inte skall behöva upprepas. Hur skall man då se på den erforderliga utbyggnaden? Skall man, som föreslås i den moderata reservationen, förstärka befintliga kammarrätter, dvs. i första hand i Stockholm och Göteborg, eller skall man etablera en ny kammarrätt? De skäl som anförts för en förstärkning av kammarrätterna i Stockholm och Göteborg är förvisso starka. Likväl har jag inte helt kunnat övertygas om att detta alternativ är det på sikt bästa. Förr eller senare blir ett ytterligare utbyggnadsbehov akut, och kammarrätterna i Stockholm och Göteborg måste troligen tappas på personal och tjänster för en dirigering söderut och möjligen också norrut. Personalpolitiska hänsyn talar starkt mot en sådan lösning. De farhågor som reservanterna har beträffande majoritetsförslaget tror jag är något överdrivna. Det är dock uppenbart att initialsvårigheterna under uppbyggnaden av en ny kammarrätt innebär att en alldeles speciell uppmärksamhet måste ägnas effektivitetsoch rättssäkerhetsfrågorna i vidare mening. Men, som sagt, en utbyggnad på annan eller andra platser än de nu befintliga kansliorterna kommer att så småningom tränga sig på, och de nämnda svårigheterna kommer inte att vara mindre då. Risken är snarare att de ackumulerats på ett sätt som gör det ännu svårare att bygga upp en ny kammarrätt. I sammanhanget bör uppmärksammas — och det har redan gjorts här tidigare — att utskottsmajoriteten inte följt regeringsförslaget att en av de två ordinarie avdelningarna i Jönköping skall tas från Göteborgs kam marrätt. Båda avdelningarna i Jönköping skall nyinrättas. Inga tjänster skall med andra ord flyttas från Göteborg till Jönköping. Därmed är, såvitt jag förstår, syftet med motionen 536 av fru Frenkel och herr Molin tillgodosett. Lokaliseringsorten för den nya kammarrätten kan rimligen inte få bli en regionalpolitisk fråga, hur angeläget det än kan te sig att sprida den offentliga verksamheten ut över landet. Utöver kravet på närhet till en så stor befolkning som möjligt måste det vara en klar fördel att kammarrätt placeras på ort med hovrätt. Jag ser det inte bara som en möjlighet till ett givande utbyte i olika avseenden de två domstolarna emellan och som en garanti för bättre rekrytering. I utvecklingen synes också ligga ett allt starkare behov att knyta samman hovrätt och kammarrätt i varje fall till att börja med i handläggningen av vissa mål, t.ex. skattemål i vilka straffrättsliga ansvarsfrågor är involverade. Vi har en försiktig skrivning på den punkten i utskottsbetänkandet, som innebär att kontakt och eventuellt samgående inte får försvåras av geografiska skäl. Då det sedan gäller frågan om ort för den nya kammarrätten måste man väl ändå — trots den entydiga majoritetsskrivningen i betänkandet, som jag biträtt — få ge uttryck för en viss tveksamhet. Det hade i och för sig känts naturligt att lägga utbyggnaden till Malmö. Herr Jönsson i Malmö har i sitt särskilda yttrande uppenbarligen kämpat med två lojaliteter och till sist slutit upp bakom regeringsförslaget. Hans plädering för Malmö är emellertid stark i sak, och talesmännen för en kammarrätt i södra Sverige har i varje fall lagt en fast grund för en fortsatt utbyggnad i den riktningen. För egen del har jag emellertid inte kunnat bortse från att den föreslagna lokaliseringen till Jönköping är en ofrånkomlig länk i utbyggnadskedjan, oavsett om den kommer nu eller senare. En senareläggning kan komma att onödigt hårt pressa resurserna vid kammarrätten i Stockholm. Jag delar inte heller reservanternas farhågor för rekryteringssvårigheter i Jönköping. Förekomsten av bl.a. tingsrätt, hovrätt, kammarrätt, domstolsverk, länsstyrelse och många advokatbyråer gör Jönköping intressant för jurister. Och ortens många kvaliteter i övrigt synes borga för god rekrytering av kvalificerade jurister. Med det anförda ber jag, herr talman, att få tillstyrka bifall till justitieutskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! På två punkter vill jag anknyta till vad herr Nyquist anförde. Jag vill börja med herr Nyquists uttryck att valet av Jönköping som kansliort för den nu planerade kammarrätten är en länk i en utvecklingskedja. Jag har sett det likadant själv, och jag tror det är flera som sett det så av dem som deltagit i handläggningen av ärendet i utskottet. Herr Nyquist är orolig för kammarrätterna i Stockholm och kanske också Göteborg. De skulle kanske få vidkännas en minskad arbetsvolym när man skapar ytterligare kammarrätter. Det kanske kan bli så. Å andra sidan har vi en mycket stark trend till en ökning av förvaltningsmålen, och vi kan inte heller tolerera en balans som det tar kanske åtta till tio år att arbeta av. Vi måste få en snabbare avveckling av ärendena. Jag tror att man får en sådan utveckling att antalet förvaltningsmål som går till kammarrätt kommer att öka. Då kan man få en naturlig tillväxt vad gäller antalet kammarrättsavdelningar och också kammarrätter. Det är mot den bakgrunden som man också får se vad utskottet sagt beträffande den framtida planeringen. Jag vill erinra om att utskottet är enigt om vad som sägs på s. 6 i betänkandet, där man hos regeringen beställer en plan för fortsatt utbyggnad av kammarrättsorganisationen. Utskottet säger också att planen bör redovisas för riksdagen utan dröjsmål. Till slut ett par ord om det bristande samrådet med personalorganisationerna. När statssekreterare Sven Andersson besökte utskottet för en hearing i detta ärende berörde han just dessa saker. Det framgick att de anställdas huvudorganisationer informerades den 8 december om planerna på att lägga en kammarrätt i Jönköping. Samma dag informerades berörd kammarrättspersonal genom sina företagsnämnder. Det formella beslutet i ärendet fattades av regeringen först den 29 december. Även om det har brustit i samråd, har det dock funnits ett visst samråd.

Herr talman! Att kammarrättsorganisationen ytterligare behöver byggas ut är väl de flesta — för att inte säga alla — överens om. Tillströmningen av mål har, som redan nämnts här, ständigt ökat under de senaste åren. Trots en kraftig utbyggnad av kammarrättsorganisationen under 1970 talet har antalet ej avgjorda mål — eller, som man uttrycker det, de s.k. balanserna — ökat från år till år. Det finns inte heller någon anledning att anta att tillströmningen av mål till kammarrätterna kommer att avta. Snarare är det mycket som tyder på att ökningen av antalet mål kommer att accelerera när fler och fler människor blir medvetna om möjligheten att använda sin besvärsrätt. Det är således inte överraskande att regeringen i justiedepartementets bilaga till budgetpropositionen föreslår en utbyggnad av kammarrättsorganisationen. Det som är överraskande, i varje fall för oss som bor i den sydliga delen av landet, är valet av kansliort för denna utbyggnad. Vi är rätt många som anser att det hade varit naturligt att den fjärde kammarrätten skulle inrättats i Malmö. Det finns en mängd skäl för detta, men jag skall bara anföra några. Fru Kristensson har redan påpekat att ca 30 96 av befolkningen inom kammarrättens i Göteborgs domkrets är bosatta i Skåne och Blekinge. Tyngdpunkten i kammarrättens verksamhet är utan tvivel förlagd dels För min del tror jag att det är mycket viktigt vid valet av kansliort att den rättssökande allmänhetens intresse av närhet till domstolen tillmäts avgörande betydelse. Detta krav framstår som särskilt uttalat i fråga om förvaltningsrättsliga domstolar, som ju är satta att tjäna den breda allmänheten. I allt fler av de mål som handläggs vid dessa domstolar vill klaganden utnyttja sin rätt att personligen inställa sig inför domstolen och muntligen lägga fram sina synpunkter. Domstolens placering blir därför för allmänheten en rättssäkerhetsfråga. Det finns också mål, t.ex. byggnadsmålen och fastighetstaxeringsmålen, där domstolen företar syn på platsen för att därigenom kunna göra en allsidig bedömning av sakfrågan. Det är därför rimligt att klagande i de sydliga länen kan få så nära som möjligt till kammarrättens kansliort. Även domstolsadministrativa skäl talar för en lokalisering av en kammarrätt till Malmö. Möjligheten att rekrytera personal från hovrätten över Skåne och Blekinge samt från länsstyrelsen och tingsrätten bör i det sammanhanget framhållas. Sedan flera år pågår också ett kontinuerligt utbyte av fiskaler och assessorer mellan kammarrätten i Göteborg och hovrätten i Malmö. Med det senast anförda har jag velat understryka min uppfattning att kammarrätterna bör ligga i orter där det redan finns en hovrätt. Jag är i rätt hög grad tillfredsställd över att utskottsmajoriteten med mig delar den uppfattningen. Herr talman! Min argumentering skulle egentligen ha lett till att jag yrkade att kammarrätten skulle förläggas till Malmö. Mitt mål är också att vi så småningom får en kammarrätt i Malmö. Men jag är realistisk nog att begripa att jag just i dag skulle ha fått en sådan hemställan avslagen av kammaren. Jag har därför nöjt mig med att foga ett särskilt yttrande till utskottets betänkande.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

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu har att behandla upptar frågan om bostadsbidrag till barnfamiljer och familjer utan barn. I den proposition som ligger till grund för betänkandet föreslås att namnet på detta bostadsstöd ändras från, som det nu heter, bostadstillägg till bostadsbidrag. Konstruktionen föreslås inte ändrad utan det blir liksom nu en statlig del och en statskommunal del som är bostadsanknuten. Vidare föreslås ändrade övre hyresgränser liksom också högre inkomstgränser. Om dessa frågor har det rått enighet i utskottet, men trots detta finns det ett antal reservationer på enskilda punkter, och jag skall något redogöra för dem där mitt namn förekommer. Men låt mig, herr talman, först uttrycka min besvikelse över att vi inte vid detta tillfälle fick ta ställning till och besluta om ett samlat system för alla typer av hushåll som behöver samhällets stöd för sina boendekostnader. Jag tänker då närmast på bostadsstödet till pensionärer. Problemet är naturligtvis kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det är ett stort avsnitt att angripa, men som jag — och som jag hoppas alla — ser det måste det finnas en lösning på den frågan. Det är helt otillfredsställande att vissa pensionärer med nuvarande system får lägre bostadsstöd än med de nu föreslagna bostadsbidragen. I reservation nr 7 påtalar vi reservanter det orimliga i detta förhållande och anser att det måste bli en samordning i väntan på en större samlad lösning. Vi ser detta som så angeläget att förslag måste föreläggas riksdagen i sådan tid att denna samordning kan träda i kraft den 1 januari 1977. I reservation nr I a tar vi upp det problem som uppstår i de kommuner som har en negativ åldersstruktur och därmed oftast låg skattekraft. Med nuvarande konstruktion av bostadsstödet, enligt vilken det är kommunerna som betalar, orkar inte dessa skattesvaga kommuner med att betala det bostadsstöd som deras pensionärer är i behov av. Och då uppstår en stor orättvisa mellan pensionärer, beroende på i vilken kommun de bor — skillnaden kan vara mycket stor. Medan vissa kommuner betalar ut ett bostadsstöd som täcker hela bostadskostnaden finns det också exempel på kommuner, som bara ger någon hundralapp i månaden. Vi reservanter kräver nu förslag från regeringen om ett generellt statligt bidrag till kommunerna, som skulle dels ge pensionärerna större rättvisa, Nr 121 dels utjämna skillnader mellan kommuner med olika åldersstruktur. Fredagen den Förmögenhet påverkar möjligheten att erhålla bostadsbidrag. Det är 7 maj 1976 fullt i sin ordning, och jag har naturligtvis ingen invändning mot detta. Mot bakgrund av de höjda fastighetstaxeringsvärden som blir en följd Bostadsbidrag av 1975 års fastighetstaxering höjs nu förmögenhetsgränsen från 50 000 kr. till 75 000 kr., och det är rimligt. I reservation nr 5 föreslår vi att 10 96 av förmögenhet över 75 000 kr. skall jämställas med inkomst. Nuvarande gräns, som enligt majoritetens förslag skall bibehållas, är 20 26. Skälet till att vi föreslår detta är att familjer som fått kraftigt höjda fastighetstaxeringsvärden, t.ex. för den egna bostaden, för den skull inte har mera pengar att leva på. Har man däremot förmögenhet placerad på annat sätt, så att den ger avkastning, räknas ju detta som inkomst på vanligt vis. Därför finner jag inte att det är risk att någon på ett oriktigt sätt skall skaffa sig ekonomiska fördelar. Jag tycker att utskottets majoritet skriver mycket svagt på denna punkt, nämligen att de uppjusteringar som nu föreslås, varvid man som sagt höjer gränsen från 50 000 kr. till 75 000 kr., gör att bidraget inte nämnvärt urholkas. Herr talman! Jag avstår faktiskt från ytterligare kommentarer till den skrivningen. Till sist, herr talman, ett par ord om min motion 2340, där jag tar upp frågan om bostadsbidrag till föräldrar som inte stadigvarande sammanbor med sitt barn. Det är angeläget att båda föräldrarna, när de av någon anledning inte själva sammanbor, har ekonomiska möjligheter att skaffa sig så rymlig bostad att kontakten med barnet kan upprätthållas. Vi skall, hoppas jag, snart få beslut om delad vårdnad av barn, och då är det helt nödvändigt med den här ändringen beträffande bostadsbidragen.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

I Herr talman! En allmän enighet råder om att de skillnader i bostads standard som beror på olika inkomstoch betalningsförmåga måste undanröjas eller i varje fall väsentligt minskas. Däremot råder det inte lika stor enighet om hur detta skall ske. Vänsterpartiet kommunisterna menar att skillnaderna i huvudsak skall undanröjas genom en grund läggande förändring av hela bostadspolitiken, medan övriga partier i stort sett anser att man skall lita till nya bostadsbidrag. I boendeutredningarnas betänkanden, Solidarisk bostadspolitik och goda målsättningar, som vpk kan instämma i, liksom i mycket av vad som sägs i de propositioner som nu behandlas i civilutskottets betänkande 77 nr 25.

Att i takt med stigande bostadskostnader uteslutande eller i huvudsak utveckla det bostadssociala stödet kan visserligen i det enskilda fallet till synes ge tillfredsställande effekter, men om man inte använder också andra medel innebär det risk för ohämmat snabb kostnadshöjning och därmed ideligen återkommande problem. Det utesluter givetvis inte att det i varje läge ändå finns grupper av hyresgäster som måste få stöd i särskild ordning. Mot bakgrund av den hyresutveckling med hyreshöjningar som ägt rum under senare år, av en storleksordning som troligen är större än under någon tidigare period under efterkrigstiden, är det klart att förbättrade bostadsbidrag nu är nödvändiga. De är nödvändiga också med hänsyn till alltjämt rådande trångboddhet, de många omoderna och dåliga bostäderna samt den öppna och dolda bostadsbristen. Barnfamiljer, vuxna utan barn med låga inkomster, handikappade och pensionärer bor ofta i de sämsta bostäderna, och de måste ges möjligheter till en bättre bostadsstandard. Man måste emellertid ha klart för sig de begränsade möjligheter som ligger i bostadsbidragen då det gäller att uppnå jämlikhet i boendet och komma till rätta med problemen med de höga hyrorna och de ständiga hyreshöjningarna. Bostadsbidrag i olika former löser inte dessa problem. Med nuvarande bostadspolitik kommer även en stor del av dessa bidrag att gå till dem som spekulerar i människornas behov av bostad genom att de kapitalistiska spekulationsoch monopolintressena har ett stort utrymme på bostadsmarknaden. Bostadsbidragen utgör, trots de positiva effekterna i övrigt, ett slags garanti för bygg-, markoch bankkapitalets profiter och gör det möjligt att ta ut orimligt höga hyror. Det är viktigt att uppmärksamma att bidragen inte är någon gåva från himlen utan bekostas av lönarbetarna/skattebetalarna själva. Även om familjen Andersson via skattsedeln hjälper familjen Johansson att klara hyran så innebär det bara att båda även fortsättningsvis utplundras av byggmästare som blir miljonärer, byggmaterialtillverkare, markspekulanter, storbanker och andra vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Det är bara genom kraftigare ingrepp mot dessa, genom att göra slut på profitintressena, som man kan stoppa den nuvarande hyresutvecklingen och sänka hyrorna.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under flera år framfört förslag om att staten skulle överta hela kostnaden för bostadstilläggen för barnfamiljer och hushåll utan barn. F.n. utgörs omkring 80 96 av dessa tillägg av statliga medel. Vpk menar att det ekonomiska ansvaret för detta bostadsstöd helt bör ligga hos staten. Vi har vidare föreslagit en sådan ändring av reglerna för bostadstillägg att kommunerna blir skyldiga att ompröva tilläggen vid hyreshöjningar som sker under bidragsåret. Det borde vara självklart att bostadstillägget skall baseras på faktiska hyreskostnader. De kommunala bostadstilläggen till folkpensionärerna är ännu kännbarare för kommunerna, såsom fru Elvy Olsson i Hölö har påpekat. Vpk har i olika sammanhang föreslagit att ett särskilt grundbidrag om 500 kr. skall betalas av staten för att hålla nere de kraftigt stigande kostnaderna för kommunerna och förbättra bidragen för många pensionärer. Utgifter för bostadsbidrag utgör en tung post i kommunernas budget även om staten svarar för en betydande del härav. Om staten helt övertog kostnaderna för det statskommunala bostadstillägget och svarade för ett grundbidrag till folkpensionärernas bostadstillägg skulle det medföra flera fördelar. Bl. a. skulle man då kunna tillämpa enhetliga regler och få större rättvisa mellan invånarna/pensionärerna i olika kommuner. Man skulle vidare avlasta kommunerna betydande kostnader för deras del av bostadstilläggen och för administrationen, och sammantaget torde också betydande rationaliseringsvinster kunna göras för både stat och kommun. Vi vidhåller därför våra tidigare förslag. I propositionen och i utskottsbetänkandet föreslås nu att åldersgränsen för rätt till eget bostadsbidrag sänks från 20 till 18 år. Vpk har som bekant tidigare i riksdagen föreslagit en sådan förändring att även ungdomar i åldern 17-20 år skulle erhålla sådan rätt. Om propositionens förslag nu genomförs kvarstår fortfarande problemet med de ungdomar som skaffat egen bostad men ännu inte fyllt 18 år. Motiven för att 17 åringar skall ha rätt till eget bostadsbidrag är desamma som när det gäller 18 och 19-åringar. Åldersgränsen bör därför sättas till 17 år. Då det gäller bostadsbidragets konstruktion och dess effekter behövs säkert en grundlig översyn för att rätta till vissa orättvisor mellan olika hushållskategorier. Nuvarande system bör dock i huvudsak kunna behållas. Förslaget med en gemensam nedre hyresgräns innebär emellertid en förändring som av rättviseskäl nu bör genomföras, men den bör läggas på den nivå som nu gäller för ensamstående, dvs. 300 kr. per månad, eller 50 kr. lägre än enligt propositionsoch utskottsförslaget. I annat fall riskerar ett ganska stort antal ensamstående i äldre bostadsbestånd med små lägenheter, oftast ungdomar, att gå miste om ett visserligen litet men ändå värdefullt bostadsbidrag. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har till årets riksdag även föreslagit en ändring av reglerna för hustrutillägg och kommunala bostadstillägg, innebärande att det avdragsfria beloppet uppräknas för en samstående till 4 000 kr. samt för ett pensionärspar till 6 000 kr. Min partikamrat Sune Olsson kommer att i ett inlägg kommentera detta förslag och reservationen nr 6 vid betänkandet, gällande imkomstprövningsreglerna för KBT. Med hänvisning till innehållet i de vpk-motioner som behandlas i betänkandet och i vpk-reservationerna yrkar jag bifall till reservationerna nr 1b, 2, 3, 8 och 9 vid civilutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! I några väsentliga delar kan jag helt instämma i fru Olssons i Hölö inlägg. Det är enligt vår mening hög tid att pensionärer likställs med andra medborgare när det gäller rätten att erhålla statskommunalt bostadstillägg. Det är orimligt att pensionärerna i ett stort antal fall skall finna sig försatta i en betydligt sämre situation enbart på grund av sin ålder eller — för förtidspensionerade — enbart på grund av sitt handikapp. Boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna föreslog att taket för kommunalt bostadsbidrag för pensionärer skulle sättas vid minst 400 kr. i månaden. Ett bostadstillägg av den storleken skulle vara helt avtrappat vid en inkomst nästa år på ungefär 26 000 kr. för en ensamstående pensionär. Hans granne, som inte är pensionär men som har precis samma inkomst och precis samma hyra, skulle däremot få fullt statskommunalt bostadstillägg, dvs. 2 400 kr. om hyran är 600 kr. eller högre. Pensionerade makar som tillsammans har en inkomst på ca 30 000 kr. skulle på samma sätt inte få ett enda öre i kommunalt bostadstillägg. Men icke pensionerade makar med precis samma inkomst — ungefär 30 000 kr. — skulle kunna få bortåt 3000 kr. i statskommunalt bostadstillägg. Boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna föreslog ju att pensionärer skulle ges rätt till bostadsbidrag som för hushåll utan barn i de fall detta ger ett förmånligare utfall. Detta förslag har också fått ett mycket starkt gensvar bland remissinstanserna, även om man naturligtvis är medveten om att en del tekniska problem återstår att lösa. Jag vill mot denna bakgrund varmt yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen 7, som innebär att förslag i frågan bör föreläggas riksdagen i så god tid att systemet kan träda i kraft den 1 januari nästa år. Vi har däremot inte kunnat gå med på att nu ta ställning till principen om ett generellt statligt bidrag till kommunerna för pensionärernas kommunala bostadstillägg. Ett sådant generellt bidrag skulle i precis lika stor utsträckning gynna de kommuner som har en mycket god skattekraft. Vi har därför velat avvakta inte bara kommunalekonomiska utredningen utan också skatteutjämningsutredningen, som har i uppdrag att skyndsamt komma med förslag till skatteutjämningsbestämmelser som tar hänsyn också till åldersstrukturen i kommunerna. I det avseendet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Möjligheten att få bostadstillägg påverkas ju av eventuell förmögenhet, och både departementschefen och utskottsmajoriteten föreslår att 20 96 av förmögenheten över 75 000 kr. skall läggas till inkomsten vid bidragsprövningen. Däremot motsätter man sig förslaget i motionen 2344 av herr Åkerfeldt m.fl. att endast 10 96 av överskjutande förmögenhet skulle läggas till inkomsten. Också här är det enligt vår mening önskvärt att vi får bättre överensstämmelse med de regler som gäller för pensionärerna. Förmögenhetsgränsen är där redan nu 75 000 kr. för ensamstående pensionär men betydligt högre — 125 000 kr. — för gifta pensionärer. I båda fallen sker emellertid skärpningen genom att 10 96 av den överskjutande förmögenheten läggs till inkomsten. Fru Elvy Olsson citerade utskottets skrivning att de ”föreslagna förbättringarna är tillräckliga för att reglernas reella innehåll — mot bakgrund bl.a. av höjda taxeringsvärden — inte skall nämnvärt urholkas”. Fru Olsson avstod från kommentar till den passusen, men jag skall ge ett litet exempel som visar att det här med ”nämnvärt urholkas” kan vara en sanning med modifikation. Det är ju så att taxeringsvärdena för jordbruk har höjts med i genomsnitt 49 96. Har taxeringsvärdet varit 200 000 blir det alltså nu 300 000. Är skulderna 150 000 för den här familjen innebär det en ökning av förmögenheten från 50 000 till 150 000.

Inte minst med hänsyn till att många mindre förmögenheter är nedlagda i den rörelse som är en förutsättning för familjens utkomst anser vi det angeläget med rimligare bestämmelser om skärpning på grund av kapitalinnehav. Också vi vill därför yrka bifall till reservationen 5. De nya reglerna för statliga och statskommunala bostadstillägg som föreslås innebär ju främst en indexreglering av nuvarande regler om inkomstgränser för fullt bidrag och om hyreskostnadsintervaller. Genom att den nedre hyresgränsen har höjts från 300 till 350 kr. för ensamstående med eller utan barn och sänkts från 400 till 350 kr. för gifta åstadkommes naturligtvis en större rättvisa mellan ensamstående och makar.

Vi är medvetna om att problemet att komma till rätta med bristerna i fråga om inkomstprövning, hänsyn till försörjningsförmågan osv. kräver en genomgripande översyn av hela skatte-, bidragsoch inkomstprövningssystemet, och det är något som kommer att ta ganska lång tid. Men vissa brister är enligt vår uppfattning så påtagliga när det gäller inkomstbegreppet — främst avseende vissa obeskattade inkomster som underhållsbidrag och bidragsförskott — att vi menar att förslag om detta bör föreläggas riksdagen redan vid 1976/77 års riksmöte. Med hänsyn till vad som anförts i denna fråga i motionerna 2363 och 2364 yrkar jag bifall till den gemensamma borgerliga reservationen 4. Sedan ber jag att få ta kammarens tid i anspråk med ytterligare några synpunkter på bostadstilläggen, eftersom de allvarliga erinringar om avtrappningsreglerna och marginaleffekterna som förs fram i den moderata motionen 2364 över huvud taget inte har berörts i utskottets betänkande. Den s.k. Pomperipossadebatten torde ha visat att det inte råder någon översvallande glädje bland medborgarna över marginaleffekter på 100 96 och däröver. Ser man på vilka marginaleffekter som kommer ut ur propositionen, så finner man att resultatet blir skrämmande. Helt bostadstillägg åt barnfamiljerna föreslås utgå upp till en familjeinkomst på 32 000 kr. Därefter sker en avtrappning med 15 96 upp till 54 000 kr. och sedan med 24 26. Marginalskatterna i den tablå som jag visar på TV-skärmen bygger på regeringens s.k. Haga III-förslag till skatteskalor och arbetsgivaravgifter för nästa år. Kommunalskatten har antagits vara 27 kr. Denna tablå visar att vanliga inkomsttagare i inkomstläget 54 000-70 000 kr. — i den mån de har bostadstillägg — får en marginaleffekt på 89 96. Den effekten stiger sedan och är vid inkomster över 75 000 kr. uppe i 99 96. Vid inkomster över 85 000 kr. blir marginaleffekten 100 96. Vilka barnfamiljer är det då som drabbas? Ja, eftersom det fortfarande i allmänhet är inkomsten två år före bidragsåret som ligger till grund för inkomstprövningen drabbas långt fler barnfamiljer än man i förstone kanske föreställer sig, även om effekten blir fördröjd i tiden. Om inkomstökningen antas vara 20 96 mellan åren 1975 och 1977, så skulle enbarnsfamiljer med ända upp till ungefär 74 000 kr. kunna få bostadstillägg, tvåbarnsfamiljer ända upp till 79 000 kr., trebarnsfamiljer med inkomster upp till drygt 90 000 kr. och fembarnsfamiljer med inkomster upp till nära 107 000 kr. Om båda makarna förvärvsarbetar blir effekterna i princip desamma så länge bostadstillägg utgår, eftersom då också barntillsynskostnader tillkommer. Naturligtvis kan man göra avtrappningen av bostadstilläggen långsammare, men då blir marginaleffekterna samtidigt ännu mer utsträckta. För egenföretagarna — de återfinns i tredje kolumnen — blir marginaleffekterna helt orimliga. Nu lär finansministern ha avlämnat den s.k. Pomperipossapropositionen. Jag har inte hunnit att ta del av den ännu, men jag utgår ifrån att förslaget blir att egenavgifterna skall vara direkt avdragsgilla i rörelsen och att den nuvarande dubbelbeskattningen, som innebär att avgifter också tas ut på avgifterna, försvinner. Den tredje kolumnen i tablån utgår från en sådan förbättring av egenföretagarnas situation, men trots detta blir effekten förödande i de fall egenföretagarna har barn och befinner sig i de inkomstlägen där bostadsbidragen trappas av. Redan vid en inkomst mellan 54 000 och 70 000 kr. är marginaleffekten uppe i 101 96. Sedan stiger den successivt till mer än 105 96 vid en inkomst på 85 000 kr. Utskottet har som jag nämnde över huvud inte tagit ställning till de här påtalade marginaleffekterna och inte heller till den andra delen av yrkandet i vår motion 2364. Vi hemställde där att riksdagen hos regeringen anhåller om nytt förslag senare i år till bostadstillägg som inte medför risk för nära nog hundraprocentiga marginaleffekter och därutöver för de litet större barnfamiljerna. Jag förstår utskottet. Med det skattesystem som vi i dag har är det mycket svårt att konstruera sådana bostadsbidrag. Det är i första hand skattesystemet som måste angripas, liksom de ständigt stigande arbetsgivaroch egenavgifterna.

Herr talman! Fru Troedsson vill inte biträda reservation 1 a som skulle ge kommunerna ett grundbidrag till KBT. Men fru Troedsson kan inte vara okunnig om de olika situationer som råder i kommunerna när det gäller åldersstruktur och skattekraft. I somliga kommuner finns det inte utrymme för höjningar. Har man vetskap om detta tycker jag det är litet cyniskt att gå emot det här förslaget med motiveringen att även de rika kommunerna skulle få grundbidrag. För mig är det här inte någon svår fråga, eftersom vi från centern i princip anser och länge har arbetat för att staten skall betala bostadsbidrag även till pensionärer, i varje fall en större del av det. Det finns många andra kommunala aktiviteter som staten lämnar bidrag till. De har naturligtvis den konstruktionen att de är lika oavsett skattekraften i kommunen. Jag tycker att vi skall ha samma system när det gäller KBT, fru Troedsson, just för att skapa rättvisa mellan pensionärer.